Herr talman! Det är många saker som behandlas i den aktuella propositionen. Jag tycker att språkfrågan borde tas upp för sig. Jag berör inte den i dag, utan jag nöjer mig med att tala om två reservationer, reservation 1 mom. 2 och reservation 4 mom. 8, som jag yrkar bifall till. Samerna har fått sitt sameting. Det är ett viktigt steg för ökad självbestämmande. Det måste gå åt det hållet så småningom för den samiska befolkningen och för dess bevarande av sin kultur och sitt språk. Men Sametinget har alltför små befogenheter. De som kämpar för ökat självbestämmande för Sametinget har en bit att gå. En del av ökande möjligheter, en självklarhet i ett demokratiskt land, är att samerna får rätten att besluta om att fördela partistöd som alla andra valda församlingar i Sverige. Om det behövs en lagändring i sametingslagen utgår Miljöpartiet ifrån att regeringen snarast kommer med ett förslag om den befogade ändringen. Att i en proposition hänvisa till en utredning som tagits tillbaka är en ganska sorglig historia. Den andra handling som skulle stärka samernas ställning är att Sverige äntligen ratificerade ILO konventionen 169. 1920 blev Sverige genom anslutning till Nationernas förbund medlem i ILO, Internationella arbetsorganisationen, och sände en delegation med två regeringsombud, ett arbetsgivarombud och ett antal experter till mötena. Sommaren 1989 antogs konvention 169 vid ILO:s 76:e möte i Genève, alltså för snart sex år sedan. Den efterträdde ILO konvention 107 som blivit föråldrad. Den hade vi aldrig undertecknat. Men 1989 röstade Sverige för och var med om att ta initiativ till en resolution om att följa upp och främja konventionens målsättning. Där uppmanas medlemsstaterna att snarast ratificera konventionen och tillämpa den också. Här har man medverkat till konventionen och dessutom skrivit en särskild resolution för att påskynda undertecknandet och ratificeringen. Det hade vi inte behövt göra om vi verkligen avsåg att ratificera den. Det var 1989, sedan dess har det inte hänt någonting. Varje medlemsstat måste förelägga sitt lands lagstiftande församling de konventioner som antagits senast 18 månader efter konferensens session. Det var Sverige för närvarande inte bör tillträda konvention 169 men att man finner det önskvärt att det på längre sikt skall bli möjligt för Sverige att tillträda konventionen. Detta var 1990. Som nyss nämndes har Norge och Danmark ratificerat konventionen, och Finland arbetar med frågan. Mexiko har ratificerat den, det ena landet efter det andra, medan Sverige lagt förslaget i träda. Fortfarande är det konventionens 14 § som för Sveriges del är problemet. Den handlar om de berörda folkens äganderätt och besittningsrätt till sina traditionella landområden. Det verkar återigen som att Sverige tillsammans med Sovjet kommer att fortsätta att stå i vägen för en positiv utveckling när det gäller samernas möjligheter att överleva som ett ursprungsfolk. De svenska samerna har uttryckt sin starka önskan om att konventionen så snart som möjligt ratificeras. Diskrimineringsombudsmannen sade för några år sedan bl.a. att han uppmanar medlemsländerna att ratificera konventionen så fort som möjligt och se till att dess krav uppfylls. Nu har han tydligen sagt emot detta och sagt att detta inte är så viktigt. Men samerna tycker att det är viktigt. Miljöpartiet anser att ILO:s konvention 169 är ett viktigt människorättsligt dokument som Sverige äntligen bör ratificera. Detta bör ges regeringen till känna.

Herr talman! I stort är vi överens om att det är angeläget att finna lösningar på samernas många problem och frågor. Men visst fortsätter folkrättens årtionde att utmana också det svenska samhället! De konflikter som fortfarande finns mellan det moderna svenska samhället och den samiska kulturen, det samiska folket och även dess näringar är något som oroar i den svenska samhällskroppen. Samerna är vårt lands urbefolkning. Det är därför angeläget att vi på olika sätt medverkar till att samernas förutsättningar att behålla och utveckla sin kultur och särart ökar. De frågor som representerar möten mellan den gamla samiska kulturen och samenäringarna å ena sidan och den sentida invandringen och den moderna livsstilen å den andra måste uppmärksammas och hanteras. Samekulturen består i dag av moderna människor, men samtidigt representerar samerna också kultur från en annan tid med även andra värderingar. Det yttrar sig ibland genom behov av att bevara och minnas, men det kan lika väl märkas genom att lärdomar och livshållning kan utgöra en god utmaning och förebild för moderna livsstilar. Denna dynamiska samverkan åstadkommer vi knappast främst genom proklamationer eller ens genom lagstiftning. Men jag utesluter inte att ytterligare åtgärder behöver vidtas på en lång rad områden för att höja medvetenheten om och skapa förutsättningar för den samiska kulturens fortlevnad. Dessa åtgärder kommer att innefatta lagstiftning eller andra typer av statliga regleringar eller styrningar - det är jag övertygad om. Framväxten av Sametinget 1993 var ett viktigt steg i rätt riktning. Men andra inslag och beslut av den här kammaren, t.ex. förändringen av småviltsjakten, uppfattas självfallet av många samer som ett steg i fel riktning. Till Sametinget hade vi val i maj 1993, och bara en liten del av de ca 20 000 samerna registrerades för det valet. Det var 3 865 som röstade och därmed utsåg de 31 ledamöterna, fördelade på elva partier. Detta sammantaget visar att vi står alldeles i inledningen till någonting som kommer att utvecklas men som ännu så länge inte på något sätt har funnit sina färdiga eller slutliga former. Kriterierna för att låta sig registreras var med nödvändighet ganska vida. De var: om man ansåg sig vara same, om det talades ett samiskt språk i hemmet eller om man själv eller ens förälder var eller hade varit upptagen i en sameby. Kultur-, medie och informationsverksamheten på det samiska språket är också fortfarande bristfällig. Det totala intrycket blir att samerna fortfarande ur ett svenskt perspektiv är en marginaliserad befolkningsgrupp, också i de områden där de själva lever. Det är därför angeläget att samefrågan på det här sättet får sin belysning i samtal i kammaren men också i den vanliga svenska skolan, i kursplan och läroböcker. Det finns också anledning att kommentera en del av det som står i reservationerna och även det som här har sagts. I KU:s betänkande hänvisar vi, olyckligt nog, till en parlamentarisk utredning i frågan. Av olika skäl har den inte tillsatts. I stället utförs nu en hel del annat materialinsamlande i ärendet. Det är alltså inte så att det inte pågår någon översyn, men den görs på ett annat sätt. Dels utvärderar Kommunförbundet 1994 års val, och gör det enligt traditionellt mönster. Den här kammaren har också givit regeringen i uppdrag att se över skiftarbetarnas rätt och chans till politiska uppdrag. Därutöver pågår i departementen arbete i en hel del övergripande frågor om demokratins villkor och de förtroendevaldas möjligheter att delta i arbetet. Jag tror därför att det efter genomförd materialinsamling finns anledning att återkomma till de här frågorna. De har onekligen anknytning till Sametingets politiska partier. Vi kan därmed skaffa oss en vägledning om hur de här problemen kan lösas. Jag talade så sent som i dag med sameministern, jordbruksminister Margareta Winberg, om detta. Frågan har hög aktualitet. Det har den också genom att bl.a. Margareta Winberg har aktualiserat frågan i olika sammanhang. Så beslutade t.ex. Nordiska rådet om en gemensam nordisk samekonvention, som är till för att skapa förutsättningar för likartade rättssystem på samernas område i hela Norden. Det finns också mycket avancerade planer på att tillsätta en särskild arbetsgrupp. Det görs med anledning av urbefolkningens årtionde. Den kommer att utses inom kort av När det till sist gäller ILO-konventionen vill jag säga att det är en mycket speciell fråga; jag har väldigt svårt att förstå att vi inte skulle underteckna den. Vi skall självfallet på olika sätt stå upp för urbefolkningarnas rätt. Men alla som har följt materialet vet att det fanns en tvistefråga som man inte kom till någon slutsats om. Den gällde äganderätten respektive ett slags brukningsrätt till mark och jord. På den punkten håller Norge nu på att pröva vad ILO konventionen egentligen omfattar. Vi gör ingen nytta genom att pröva samma sak. Vi avvaktar därför nu den brevväxling och de diskussioner som förs mellan Herr talman! Jag yrkar bifall till KU:s förslag till beslut och yrkar avslag på de motioner som behandlas i och de reservationer som finns i vårt betänkande.
Herr talman! Att insamlingar av dokument skulle kunna jämföras med en översyn tycker jag är ett ganska svagt argument. En parlamentarisk utredning tycker jag också är att ta i - det kanske inte behövs. Men en arbetsgrupp, som vi hörde talas om här, tycker jag låter ganska bra. Här skall naturligtvis samerna och deras ledning komma in i första hand, för att kunna dokumentera och tala om hur det fungerar. Man skall inte bara samla in material utifrån. Frågan vilken ståndpunkt EU har intagit när det gäller urbefolkningarna har det hittills varit bekymmersamt att svara på. Jag har inte kunnat finna att det finns ett enda ord skrivet om urbefolkningarna över huvud taget. Jag tycker att man mycket väl kunde skriva under ILO-konventionen och pröva frågan tillsammans med Norge. Det är ju självklart att det här arbetet skulle få mycket större effekt om två eller tre länder gjorde det tillsammans. Problemen skulle då mycket lättare kunna åtgärdas så att lösningen blir acceptabel för länderna och även för samerna och för ILO. Om t.ex. Finland, Norge, Sverige och Danmark gjorde det här tillsammans skulle det få en helt annan tyngd. Avvakta har vi hållit på med väldigt länge när det gäller samerna. Allting går så trögt. Det gäller vår urbefolkning. Samerna fanns här före oss. Vi skall på allt sätt bevaka deras rättigheter och se till att de kan behålla sin kultur och sin särart - hos oss, tillsammans med oss.
Herr talman! De planer som fanns från den gamla regeringen om en parlamentarisk utredning omfattade inte frågan om partistöd, vare sig i sametingssammanhang eller när det gäller de kyrkliga kommunerna, den andra fråga vi har haft aktuell i KU-sammanhang. Men KU:s bedömning var att med den utredning som nu görs när det gäller partistödet och med det materialinsamlande som görs som bas har vi ett gott material att gå vidare med när det gäller t.ex. Sametinget. Jag skulle därför vilja påstå att den process som nu pågår i Kommunförbundet och hos departementen är en aktiv process som kommer att ge oss vägledning. Jag har sett det som ganska troligt att jordbruksministern kommer att komma tillbaka till oss i den här frågan, och det ganska snart. När det sedan gäller frågan vad EU har tagit för ställning kan jag inte påstå att jag kan det så väl, men jag vet i varje fall att Europarådets konvention om minoritetsspråk har koppling till den frågan. Den har Sverige helt biträtt, och vi kommer att följa den på olika sätt. Den kommer att göra nytta också i den här frågan. Att allt sedan inte är färdigt kan man ju ha sina synpunkter på. När det gäller ILO-konventionen finns det naturligtvis inte någon anledning att vi skulle utgöra ett parallellfall till Norge. Det handlar ju inte längre om att utöva påtryckningar. Vi fick ju inte igenom vårt förslag till formulering när konventionen antogs. Nu gäller det att pröva om Norges tolkning håller. När vi vet det kan vi gå vidare.
Herr talman! Jag bara undrar: Var kommer samernas utvärdering in här? De har ju en bra ledning och styrelse och kunnigt folk, så de borde väl i allra högsta grad blandas in i utredningen. - Det är min sista fråga.
Herr talman! Den eventuella utredning eller annat materialinsamlande som nu sker på departementet och i Kommunförbundet rör inte i sig frågan om Sametinget och partistödet. Med den erfarenhet som vi där kan samla och med hänsyn till utformningen av det regelverk som finns kan vi gå vidare över till Sametingets frågor. När det gäller partistödet inom ramen för sametinget kommer sametinget och samerna själva att bli engagerade i det arbetet. Därom råder ingen tvekan. Med det material som finns som grund och med den granskning som har skett av sametingets verksamhet, såg vi inga möjligheter att nu utforma det regelverk som skulle krävas.

Herr talman! Klyftorna i det svenska samhället ökar. Antalet människor som inte får sin privata ekonomi att gå ihop blir allt större. Samtidigt blir ett fåtal ännu rikare. Vådorna av detta är stora. Det finns vad man kallar segregation. Det uppstår ökade problem på det sociala området. I massmedierna har man börjat diskutera att många människor lever under ekonomisk stress. Oron för den dagliga försörjningen orsakar inte bara försämrad nattsömn utan också en rad olika sjukdomar. Den segregation som ökar diskuteras ofta i termer av en åtskillnad i boendet. Men egentligen handlar det om social segregation och etnisk åtskillnad som en reflex av ökade klassklyftor. I massarbetslöshetens och de kommunala och statliga nedskärningarnas spår växer fattigdomsproblemen. Vi måste samtidigt som vi rättar till den statliga budgeten föra en aktiv och bestämd kamp mot de växande klassklyftorna och den växande fattigdomen. Förvisso finns det en del material som berör dessa områden. Det görs en del utredningar eller kontinuerliga statistikframställningar som tangerar den här frågeställningen. Men likväl saknas en utredning med specialuppgiften att i ljuset dra fram den fattigdom som breder ut sig och som belyser de olika konsekvenser detta för med sig i hela dess vidd och ger förslag som är ägnade att effektivt angripa klyftorna. I en motion har jag förordat en låginkomstutredning. Flera andra motionärer har yrkat på samma sak. Det gäller för en sådan utredning att inte bara belysa verkligheten utan att också lägga fast handlingslinjer som angriper problemen. Valresultatet gav många människor en förhoppning om att det kanske skulle ske förändringar av politiken som skulle hejda klassklyftornas ökning. De första månadernas politik kanske också stärkte dessa förhoppningar.

Jag yrkar därför bifall till reservation 1 avLars Herr talman! När regeringen vill att minst 55 % av Statistiska Centralbyråns verksamhet skall vara lokaliserad till Örebro, skapar detta en berättigad oro. SCB:s verksamhet i Örebro har fungerat och fungerar väl. Det kan och borde i stället övervägas om inte snarare mer av SCB:s verksamhet av både effektivitets och lokaliseringsskäl borde kunna förläggas dit. Därför yrkar jag också bifall till reservation 2 av Lars

Herr talman! Det här ärendet från finansutskottet handlar om det årliga anslaget till Statistiska centralbyrån samt 20 motionsyrkanden som behandlar frågor rörande bl.a. miljöräkenskaper, tillsättande av en låginkomstutredning - vilket Kenneth Kvist efterfrågade -, införande av ett totalprisindex och lokalisering av SCB:s hela verksamhet till Örebro. Vad gäller anslagen till och besparingarna inom SCB är utskottet enigt. Vänsterpartiet har, precis som Kenneth Kvist sade, i två reservationer en annan mening än utskottets majoritet. Det gäller en ny låginkomstutredning samt lokalisering av SCB till Örebro. I reservation nr 1 hävdas, vilket Kenneth Kvist instämmer i, att underlag saknas för att man skall kunna behandla situationen för låginkomsttagare och andra jämförliga grupper. Utskottet anser däremot att det sker ett omfattande arbete för att ta fram ett bra underlag för en kvalificerad analys och diskussion av fördelningsfrågorna. Låt mig ta några exempel: 1. Inkomstfördelningsfrågorna har löpande följts upp i långtidsutredningarna. och den totalräknade inkomststatistiken ger ett omfattande datamaterial som möjliggör studier av inkomst och förmögenhetsutvecklingen för alla grupper i samhället. 3. Under hösten 1995 kommer Kommittén för utvärdering av skattereformen att redovisa sin analys av skattereformens fördelningspolitiska effekter t.o.m. 1992. Utvärdering av de senast vidtagna förändringarna i transfererings och skattesystemen kommer att påbörjas så snart det finns aktuell statistik. 4. Inom Finansdepartementet har en databas utvecklats i samarbete med SCB - FASIT - för framtagande av statistikuppgifter. Med hjälp av FASIT kan kostnaderna för planerade åtgärder beräknas samtidigt som utfallet för olika grupper i samhället kan belysas, t.ex. med uppdelning på socioekonomisk grupp, inkomstklasser, familjer med eller utan barn. I årets finansplan redovisas de fördelningspolitiska effekterna av den ekonomisk-politiska propositionen och budgetpropositionen på detta sätt. Det ger en bra belysning. 5. Dessutom har det inom Socialdepartementet påbörjats ett välfärdsprojekt med syfte att kartlägga hur det svenska samhället och välfärden har förändrats. Arbetet kommer att pågå under större delen av innevarande mandatperiod, och det kommer att bedrivas öppet och utåtriktat. De kunskaper som man fortlöpande hämtar in skall redovisas. Det kommer att ske öppet så att man kan debattera det. Det här kommer också att följas upp. Jag tycker att Kenneth Kvists önskemål har blivit tillgodosedda i det avseendet. Utskottet anser att dessa olika material utgör ett bra underlag när det gäller de frågor som har tagits upp. I reservation nr 2, som Kenneth Kvist också har yrkat bifall till, föreslås att möjligheterna att lokalisera hela eller huvuddelen av SCB:s verksamhet till Örebro skall utredas. Utskottet har vid ett flertal tillfällen, senast våren 1994, behandlat motionsyrkanden med samma innebörd som i den nu aktuella reservationen. Uppdelningen av SCB:s verksamhet på flera orter har för all del medfört problem i vissa avseenden men också fördelar. Den delade verksamheten har t.ex. inneburit stora fördelar genom att SCB därigenom har tillgång till två regionala arbetsmarknader. Verksamheten i Örebro har utvecklats väl. Utvecklingen från det att en del av SCB lokaliserades till Örebro har helt klart gått i riktningen att andelen kvalificerade jobb vid Örebroenheten successivt har ökat. Exempelvis är tre avdelningschefer av sex placerade och bosatta i Örebro. Stockholmsenheten är dock av betydelse för kontakten med användare och kunder i Stockholmsregionen. Behovet av denna närhet har ökat i och med att ansvaret för den offentliga statistiken lagts ut på ett tjugotal sektorsansvariga myndigheter. Huvuddelen av dessa finns i Stockholmsregionen. Till följd av de nya styrformerna för statliga myndigheter - ökad självständighet och ökat ansvar - anser utskottet att kravet på att minst 55 % av verksamheten skall ligga i Örebro kan tas bort. Mot bakgrund av att verksamheten nu också är väl etablerad på bägge orterna bör ett så detaljerat krav inte längre vara styrande. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag i alla dess delar samt avslag på reservationerna.
Herr talman! När det gäller låginkomstutredningen tycks Sonia Karlsson vara litet förblindad av den rubrik som utskottet har valt för detta betänkande: Statistikfrågor. En låginkomstutredning handlar ju inte i huvudsak om statistikfrågor. I mitt inledningsanförande sade jag att det pågår en del undersökningar och att en del material släpps kontinuerligt, bl.a. det som Sonia Karlsson redogjorde för. Men en låginkomstutredning skall inte enbart behandla det materialet. Den skall ta upp alla samhälleliga konsekvenser av det växande fattigdomsproblemet, vad det betyder socialt och mänskligt. Möjligen kan den s.k. välfärdsutredningen närma sig detta problem, men jag är inte så säker. Därför står jag fast vid mitt yrkande. Jag tror också att det är bäst att SCB fortsätter att leva i två regioner, som nu ungefär. Men det skapas en viss oro när man vill ta bort regeln om att minst 55 % av SCB:s verksamhet skall ligga i Örebro. Jag menar att man måste skingra den oron genom att värna om verksamheten i Örebro. Det har jag velat göra, men jag inser också att det är värdefullt att den centrala statistiska verksamheten har en förankring i huvudkommunen.
Herr talman! Jag räknade upp olika exempel. Det är meningen att man skall kunna använda delar av detta material och föra samman dem. Jag talade också om välfärdsprojektet inom Socialdepartementet. Det sägs särskilt att syftet med det är att kartlägga hur det svenska samhället och välfärden har förändrats. Man kommer givetvis att titta på hur olika människor påverkas ur fördelningssynpunkt. Därför menar jag att vi står ganska nära varandra. Man bör kunna komplettera detta arbete med det som Det är inte bara Kenneth Kvist som önskar och menar att detta behov finns. Jag instämmer i det, men jag förutsätter att man kan följa Socialdepartementets arbete och fortlöpande vara med och diskutera och debattera. Jag delar Kenneth Kvists uppfattning att det är viktigt att värna både om Örebro och Stockholmsmyndigheten. SCB fungerar väl på båda platserna. Vi har ingen annan uppfattning i det avseendet.
Herr talman! Till de framgångsrika regionalpolitiska satsningarna i Sverige hör utlokaliseringen av statlig verksamhet till olika delar av landet. När Invandrarverket förlades i Norrköping och Vägverket förlades i Borlänge breddades arbetsmarknaderna, och staten fick tillgång till dugliga medarbetare i olika delar av landet. Det har inte minst varit viktigt att den centrala statsförvaltningen har förankrats i hela landet och också tagit intryck av debatt och kultur i hela vårt land. Man har kunnat rekrytera dugliga medarbetare också bland dem som inte hör hemma i storstaden. Jag tror att det finns en bred samstämmighet i kammaren om att denna lokaliseringspolitik har varit till gagn för den regionala balansen och för statsförvaltningen som helhet. När utlokaliseringen av statlig verksamhet startades för ett par tre decennier sedan var förutsättningarna annorlunda på många sätt. Den elektroniska posten var långt ifrån en verklighet. Faxen var inget vardagsredskap. Restiderna var längre. Ändå känns det som om vi är litet räddare i dag än vad man var då för att tänka i nya banor. Herr talman! Detta är allvarligt när vi diskuterar t.ex. med dem i Bryssel om var verksamhet skall finnas. Vi får inte vara alltför konventionella, och nog måste vi våga utreda och granska vad som kan göra en verksamhet effektivare och bättre. Det finns både starka ekonomiska och starka regionalpolitiska skäl att utreda förutsättningarna för en successiv överflyttning av hela SCB:s verksamhet till Örebro. SCB arbetar i dag på två relativt jämnstora och jämnstarka enheter. Den ena finns i Örebro, den andra i Stockholm. När SCB etablerades i Örebro på 60-talet hade man ganska mycket folk i Örebro, men man saknade Stockholmsenhetens akademikertäthet och ledningsorganisationen. I dag är det annorlunda. Verksamheten i Örebro har vuxit upp till en viktig del av SCB med betoning på de stora registren - befolkningsregistret, utbildningsregistret m.fl. Här finns utbildningsstatistiken. Här finns hela arbetsmarknadsstatistiken. Här finns statistiken om den offentliga ekonomin, om kulturen, om boendet, om lantbruket, om transporterna, om inkomsterna och om förmögenheterna. Här görs mycket av det jobb som Trots att verksledningen fortfarande finns i Stockholm finns tre av SCB:s sex avdelningschefer och två av ledningarna för resultatenheterna i Örebro. 55 % av SCB:s personal finns i Örebro. 300 är akademiker. Närheten till högskolan i Örebro, med spetskompetens på det samhällsvetenskapliga området, har gjort det lätt för SCB i Örebro att rekrytera kompetenta och mycket engagerade handläggare. SCB i Örebro har under 70 och 80-talet visat att man förmått rekrytera personal med den yttersta kompetens och att man har kunnat förnya och utveckla statistikverksamheten på ett sätt som har varit till gagn för hela statsförvaltningen. I Örebro har SCB tillgång till ett av Europas och Sveriges modernaste statistikhus. Trots att verksamhet successivt har förts över från Stockholm har rationaliseringar i SCB:s verksamhet betytt att det finns utrymme för ytterligare verksamhet. Det känns som ett slöseri om inte SCB och staten tar till vara hela denna resurs. Regeringen konstaterar - och det gör utskottet också - att verksamheten i Örebro är väl etablerad och fungerar väl. Detta tar man till intäkt för att riva upp beslutet om att minst 55 % skall vara anställda vid Örebroenheten. Jag delar regeringens uppfattning om att ett beslut om att riva upp 55-procentsprincipen inte leder till omedelbara eller dramatiska förändringar vid Örebroenheten. Därtill är den alldeles för stark och arbetar under alldeles för goda sakliga förutsättningar. Ändå tror jag att beslutet är olyckligt. Vi kan inte blunda för att det finns starka psykologiska skäl som gör att statsförvaltningen tenderar att centraliseras om inte andra krafter motverkar det. Det görs lätt slarviga konstateranden om lokalmässiga samband. Platsen där verksledningen sitter spelar större roll än en verklig saklig prövning skulle göra. Det är så. Vi vet allihop att det inte bara är kalla siffror och analyser som avgör. Även personsamband och sådant spelar en viktig roll när det gäller lokaliseringen. Ett exempel på detta är utskottstexten om att Stockholmsenhetens betydelse för kontakten med användare och kunder i Stockholmsregionen är ett skäl till att inte lokalisera huvuddelen av verksamheten till Örebro. Därför kan det finnas anledning att påminna om att lokaliseringen till Örebro inte har hindrat Skolverket från att köpa sina tjänster från SCB, inte har hindrat de framgångsrika förhandlingarna för Örebro på lantbruksområdet och inte har hindrat de framgångsrika förhandlingarna med EU om utvecklings och forskningsarbete i Örebro. En utredning om SCB:s framtida lokalisering skall ju också ta i frågor om hur en försäljningsorganisation skall vara utformad och var den skall finnas. Med tanke på dagens förslag till beslut kan det vara bra att se i backspegeln. Hur hade det sett ut i dag om riksdagen för några år sedan inte hade fattat beslut om att 55 % av personalen skulle finnas i Örebro? Avknoppningen av dataverksamheten hade knappast lett till nya utlokaliseringar från Stockholm. Sannolikt hade en del av de enheter som i dag finns i Örebro funnits kvar i Stockholm. Ändå tror jag inte att någon i dag anser att det hade givit en högre effektivitet eller en bättre statistik. I stället har det visat sig att varje överflyttning till Örebro i sig har medfört en omprövning från grunden av den aktuella verksamheten, att flyttningen av verksamheter till Örebro har möjliggjort stora rationaliseringsvinster och en genomlysning av verksamheten vid själva överföringen. Därför är det ett steg tillbaka när 55-procentsregeln tas bort, särskilt när detta inte följs av direkta krav på någon analys av den fortsatta utvecklingen i Örebro. Vi från Örebro län kräver inte att riksdagen här och nu skall ta ställning till en lokalisering av SCB:s verksamhet till Örebro eller någon förhastad omflyttning som stör SCB:s verksamhet. Riksdagen måste se mycket mer konsekvensanalyser. Hänsyn måste tas till personalens och organisationens behov av en lugn och trygg utveckling. Men i tider av stora besparingar och omprövningar är det rimligt att granska om ett minskat internt resande, en samordning av verksamheten, tillgången till speciellt gynnsamma lokaler och en mycket god rekryteringsbas kan leda till minskade kostnader och bättre statistik. SCB har att vinna på att det görs en seriös analys av vad en successiv överföring av ytterligare enheter skulle betyda för kostnader och kvalitet på statlig statistik. Herr talman! Jag förstår att det inte går att få ett direkt uttalande av riksdagen här och nu, men jag vädjar ändå till regeringen och SCB:s ledning att väldigt förutsättningslöst granska förutsättningarna för att faktiskt få en bättre och effektivare statlig statistik om man successivt överför verksamhet till enheten i Örebro, med sikte på att göra Örebro till huvudort för
Herr talman! Det är mycket positivt att få höra hur bra SCB:s verksamhet fungerar i Örebro. Det är glädjande. Det finns säkert positiva delar att ta upp också i Stockholmsdelen. Inger Lundberg menar att man väl ändå skulle kunna få en utredning. SCB har ju som alla andra statliga myndigheter och verk ett besparingskrav på sig. Vi vet också att SCB bara för ett år sedan fick anpassa verksamheten till nya förutsättningar, i och med att det då blev aktuellt också med andra statistikansvariga myndigheter. Man har ett besparingskrav på sig, och man håller fortfarande på att anpassa sig till den nya verksamheten. Det vore olyckligt om vi nu också började utreda en flyttning av SCB:s verksamhet. Jag tror att det faktiskt skulle skada den bra och viktiga statistik som vi håller på att arbeta med. I och med att verksamhet är förlagd till två platser finns det interna resekostnader, det håller jag med om. Kostnaderna för resor mellan Örebro och Stockholm ligger nu på ca 5 miljoner. Om man å andra sidan skulle flytta verksamheten från Stockholm skulle, med hänsyn till hyresnivåerna i Örebro - hyrorna är faktiskt lägre i Stockholm, även om man kan tycka att det är konstigt - vinsten av ett minskat resande ätas upp av ökade hyreskostnader. Sammantaget kan man väl säga att vi i riksdagen är överens om att vi skall värna SCB:s verksamhet i både Örebro och Stockholm. Att 55 % tas bort har mer att göra med att det för statliga myndigheter nu är fråga om andra styrformer och en ökad självständighet. Då är det hämmande med andra regler som inskränker på den ökade självständigheten.
Herr talman! Det är bra att utskottet värnar SCB:s verksamhet, oavsett om den sker i Örebro eller i Stockholm. Jag tror att det här är en typ av kunskap som är utomordentligt viktig att ha i en demokrati, inte minst i en tid av stora förändringar. Jag skall inte tjata på Sonia Karlsson. Jag tror inte att vi övertalar varandra här och nu. Däremot vill jag tjata litet grand på Göran Persson och departementet och väldigt mycket på SCB:s ledning. Är det inte så att just det faktum att man har besparingskrav och höga effektivitetskrav på sig är skäl för att faktiskt se efter om det inte finns en poäng i att samla verksamheten i Örebro? Formellt är lokalhyrorna där kanske något högre. Det är staten själv som står för lokalerna i Örebro. Det är staten själv som har byggt lokalerna just för statistikverksamhet, med de krav på säkerhet, med de mycket speciella krav som finns på statistikverksamhet. Statistiken är ett område där vi är på topp i Europa, där vi faktiskt kan betyda ganska mycket i EU samarbetet. Då skall vi vara rädda om vår statistikverksamhet, då skall vi söka utveckla den, och då skall vi här, Sonia Karlsson, inte begränsa den. Vi skall säga att det här skall bli riktigt bra. Min tro är att det blir bättre om man samordnar verksamheten i Örebro. Min förhoppning är att SCB:s ledning och regeringen utan några skygglappar skall våga titta på fördelarna ur effektivitetssynpunkt med en samordning i Örebro.
Herr talman! Jag vill än en gång understryka att man genom att flytta över verksamheten till Örebro, som Inger Lundberg önskar, inte kommer ifrån vissa av de problem som redan nu finns med resor och så. Vi har som jag sade en stor mängd statistikanvändare i Stockholm. SCB har på sig kravet att öka kontakterna med dessa statistikanvändare, något som också är naturligt att man gör. Vi kommer också att få mycket mer kontakter inom exempelvis EU. Jag håller med om att det inte finns så stora invändningar i den delen. Huvudskälet är att verksamheten fungerar bra på de här två orterna. Om jag fick vara litet skämtsam, Inger Lundberg, skulle jag kunna säga att vi i den ort som jag kommer från, Motala, skulle vara glada om vi hade en kvarts del av SCB. Det kan ändå vara glädjande för Örebro att ha hälften av SCB. Ibland kanske man inte klarar av en hel decentralisering, utan man kan då få nytta av en viss verksamhet på flera orter.
Herr talman! Att jag med gott samvete och ganska mycket övertygelse här kan tala om behovet av en utredning och en analys beror på att jag tror att det skulle vara bra för SCB och självfallet också att det skulle vara bra för Örebro. Jag tror på samma sätt att många av de lokaliseringar som finns runt om i landet är bra för statsförvaltningen. Det är bra att Östergötland har Kriminalvårdsverket och Invandrarverket - inte bara för Östergötlands skull, utan det är bra för landet att statsförvaltningen finns förankrad i hela landet. Jag hoppas, Sonia Karlsson, att vi alla kan tro att andra delar än Stockholm kan vara organ för kontakter med Bryssel, att vi faktiskt kan komma väldigt mycket längre om man i hela landet får möjlighet att utveckla sin spetskompetens i kontakten med EU. Och när det gäller statistiken har Örebro väldigt gynnsamma förutsättningar.

Herr talman! Vi i Folkpartiet var väldigt starkt engagerade för ett EU-medlemskap. Det betyder inte att vi gillar allt med EU, men vi tyckte sammantaget att fördelarna var så pass mycket större. Det betyder inte heller att vi gillar allt som har med Sveriges egna EU beslut att göra. Avgifterna är ett sådant exempel. Vi tycker att finansieringen av EU-avgiften borde har skett inom ramen för det samlade budgetarbetet, och det redovisade vi också tydligt i höstas när de här besluten fattades. På det här viset har vi nu fått framför allt skattehöjningar på arbete, som motverkar tillväxt i företagen, tillväxt som skulle kunna ge nya jobb. Medlemskapet är bra av många skäl. Jobben är ett. Då skall vi inte motverka de krafterna genom dåliga finansieringar. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservationerna nr 1 och 2 av Lars Leijonborg. Den första reservationen handlar om EU-avgiften. Med tanke på de besked vi fick i morse om överenskommelsen, som dessutom innefattar den resterande EU-avgiften, vet man väl i och för sig inte riktigt i vad mån förslagen i FiU:15 över huvud taget fortfarande gäller. Vi menar i vart fall att det hade varit bättre med andra alternativ, att återta den höjda skatten på arbete, att göra besparingar och att möjligen höja matmomsen. Men efter vad vi förstår är det snarare aktuellt med en stor sänkning av matmomsen. Vi i Folkpartiet tror att det är bättre om det lönar sig att arbeta än om det lönar sig att äta. Framför allt menar vi att vi inte skall äta oss in i Europa. Reservation nr 2 handlar om Eurobonds. Det är alltså inte så att vi är motståndare till de transeuropeiska nätverken, tvärtom. Däremot är vi emot Eurobonds. I betänkandet sägs att detta för ögonblicket inte är aktuellt. Det är bra, och det är också korrekt. Men vi vet att diskussionen förs. I Folkpartiet liberalerna tycker vi därför att det vore bra om det fanns ett uttryckligt nej-beslut fattat av denna kammare. Med tanke på hur mycket oklarheter och t.o.m. fusk som förekommer när det gäller EU:s budget - en fråga som ju Sverige har engagerat sig starkt i - och att det också finns ett tryck på mer och inte mindre jordbruksstöd, är det enligt vår uppfattning mycket angeläget med ett nej-beslut, speciellt som det återigen har visat sig att utgiftstrycket på jordbruksstöd och liknande uppenbarligen inte bara förekommer ute i Europa utan även här i Sverige. Av den anledningen vill jag yrka bifall till våra två reservationer.

Herr talman! Om EU-kommissionen skulle ges rätten att ge ut obligationer skulle detta få långtgående konsekvenser för finansieringen av EU:s verksamhet. Det är därför mycket bra att Folkpartiet i motion U503 har uppmärksammat risken för att detta kan komma att ske. Då de problem som detta skulle skapa är betydande, är det av utomordentligt värde att Sverige stämmer i bäcken och agerar mot en sådan utveckling. Därför yrkar jag bifall till reservation 2. Om man nu kan säga att det är en viss lycka att upptäcka att Folkpartiet har upptäckt denna sak kan man säga: Säg den lycka som varar beständigt? I reservation 1 menar jag att Folkpartiet däremot halkar helt snett. Det kanske Karin Pilsäter också gör när hon säger att det skall löna sig att arbeta och inte löna sig att äta. Även om jag kanske har ätit litet för mycket i mina dagar kan jag tala om att det inte lönar sig. Men för att återgå till allvaret är det nog så att maten verkligen inte är för billig för många lågavlönade människor. I ett läge när man samtidigt gör en rad sociala nedskärningar behövs det nog betydligt mer än en sänkning av matmomsen. Lika varmt som jag yrkar bifall till reservation 2 vill jag instämma i utskottets avstyrkan av reservation

Herr talman! Det här betänkandet handlar framför allt om de utgiftsbeslut vi måste fatta för att finansiera medlemskapet i EU. Jag är, som Karin Pilsäter, mycket glad över att vi är medlemmar i EU. Jag tycker att medlemskapet är värt de pengar det kostar, även om det handlar om stora summor. Karin Pilsäter talar om den höjning av arbetsgivaravgiften som vi beslutade om i vintras för att delfinansiera medlemsavgiften. Vi fattade beslut i vintras om ett antal principer som skulle gälla för EU-medlemskapet och finansieringen av avgiften. En av dem var att medlemskapet måste finansieras fullt ut. Allt annat är fullständigt ansvarslöst. Det var viktigt att under en valrörelse kunna säga: "Medlemskapet i den europeiska unionen kommer att finansieras fullt ut." Vår finansiering genom en höjning av arbetsgivaravgiften skall ses som del i en helhet som vi har fört fram under hösten och vintern. Det handlar om att sanera statsfinanserna och bekämpa arbetslösheten. Den borgerliga regeringen hade ju en tradition att vara mycket skicklig och snabb på att sänka skatter men var sämre på att klara statsfinanserna och verkligen dålig på att bekämpa arbetslösheten. Det handlar om en fördelningspolitik, och skatterna är bra att använda för att se till att vi får en rättvis fördelning. Det är klart att en höjning av arbetsgivaravgiften i sig inte har en direkt positiv effekt. Man måste se det i sitt sammanhang. Medlemskapet är av största vikt. Det är värt detta. Vi vet alla vad som skulle hända om man inte finansierar det. Dessutom hade vi 1992 en sänkning av arbetsgivaravgiften när vi gemensamt försökte försvara den fasta växelkursen med en intern devalvering. Vi fick sedan de facto en depreciering som var mycket kraftig. Konkurrenskraftsbekymren är inte avgörande för Sverige just nu. Därför fanns det också ett utrymme för att höja arbetsgivaravgiften för att kunna finansiera EU-medlemskapet. Resterande finansiering kommer att presenteras i kompletteringspropositionen. En sänkning av matmomsen ingår givetvis inte i en finansiering av Rätten för kommissionen att utge obligationer är en fråga som har samband med de transeuropeiska nätverk som EU planerar. Det är ett antal projekt som man har fattat beslut om, 14 transportprojekt och 10 Detta är en av de viktiga orsakerna till att jag var för ett medlemskap i den europeiska unionen. Gemensamt kan man göra infrastruktursatsningar som kommer att hjälpa hela Europa genom högre tillväxt och lägre arbetslöshet. Nu är det inte aktuellt med obligationsfinansiering av de här projekten. På toppmötet i Essen i december diskuterades inte obligationerna över huvud taget. Man skulle använda de vanliga finansieringsinstrumenten. Skulle det möta svårigheter skulle man vidta särskilda åtgärder. Men de helt nya finansieringsformerna som Karin Pilsäter diskuterar här kom inte upp till diskussion. Jag tycker ändå att dessa projekt är oerhört viktiga. Det finns ingen anledning för oss i dag att fullständigt sätta stopp för alternativa finansieringsformer om det skulle vara aktuellt. Varje finansiering kommer att tas upp av kommissionen och på rådsmöten. Det finns ingen anledning att i dag säga fullständigt nej till alternativa finansieringar. Jag vill avsluta med att yrka bifall till hemställan i finansutskottets betänkande nr 15 och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Det här är ju inte en allmän debatt om den ekonomiska politiken. Det är självfallet svårt att snäva in och hålla sig till det som exakt är dagens fråga. Men vi tycker inte att man gjorde de rätta avvägningarna i de beslut som fattades som riktlinjer för avgifterna. Vi tycker att det är bättre att höja en konsumtionsskatt än att höja skatten på arbete. Det försvårar för människor att få jobb som gör att de kan försörja sig. Om de har jobb har de också råd att köpa. Då kan de välja själva vad de vill använda sina pengar till. Det behöver man inte den här typen av snedvridande hjälp till. De stora summorna i det här betänkandet är vi överens om. Det handlar ju om avgifter som är ganska okontroversiella, vad jag förstår. Men det är de stora punkterna. Nätverken är bra, men vi tycker att ett nytt finansiellt instrument är ett avsteg som det vore bra om man redan nu satte stopp för. Man kan hitta andra typer av finansieringar. Det finns olika möjligheter. Man behöver inte ha öppet för ett nytt instrument.
Herr talman! Karin Pilsäter diskuterar åter dessa obligationer som om det skulle vara aktuellt att använda dem. Dessutom talade hon i sitt tidigare inlägg om att de skulle kunna användas till finansiering av jordbrukspolitik och annat. Det är inte aktuellt, framför allt inte när det gäller jordbrukspolitiken. Vi säger att vi inte vill stänga dörrar när det gäller finansiering av oerhört viktiga infrastruktursatsningar. Att kunna föra en gemensam infrastrukturpolitik med tillväxt och sysselsättningseffekter är ju en av de saker som vi hoppas mycket på i EU.
Herr talman! Det är uppenbart att vi gör olika bedömningar. Vi vill inte hålla öppet för att kommissionen på egen hand skall kunna finansiera nya projekt. Detta är en diskussion som pågår, inte på de formella dagordningarna, men vi vet att den pågår runt omkring. Då tycker vi i Folkpartiet att det vore mycket bra om vi i Sverige redan hade ett beslut så att de svenska statsråden vet att vi säger nej till den här typen av instrument när frågan kommer upp till diskussion. Vi använder de metoder som redan finns till att finansiera projekt.
Herr talman! Det är absolut inte så att det är öppet för kommissionen att använda vilka instrument de vill. Det är beslut som kommer att fattas av rådet. Det kommer att föras en diskussion där. I de projekt som man nu diskuterar finns det inga finansieringsproblem av den sorten, i alla fall inte som man kan se nu.

Herr talman! Utredningar kostar pengar. Vi moderater anser att frågan om ansvarsgenombrott är färdigutredd. Det är väsentligt att den som startar aktiebolag vet vilka risker som är förenade med detta och vad han riskerar. Systemet och tanken med aktiebolag är ju att det skall vara de resurser som finns i bolaget som riskeras. Vi har nyligen höjt aktiekapitalet för alla bolag. Det ger ytterligare underlag för att säga att man där har den resurs som är avsatt för att sköta aktiebolaget. Enligt de senaste utredningarna ger rekvisiten för ansvarsgenombrott vid handen att det inte går att precisera.

Skall vi ha en lagstiftning med sådana här kautschukparagrafer sätter jag ett stort frågetecken för vem som vill engagera sig i att starta företag. Det är ju något som vi alla önskar att vi skall få fler av här i landet. Om man startar företag finns det möjligheter att komma till rätta med arbetslösheten. Med hänvisning till detta yrkas bifall till reservation 2 som är lagd av moderaterna under mom. 2.

Herr talman! Jag tänker främst uppehålla mig vid reservation 1 under mom. 1 om bolagsorganens ansvar samt det särskilda yttrande som avgivits av mig och Bengt Harding Olson. Vi menar när det gäller bolagsorganens ansvar att fastighetsspekulationer utgör ett stort problem, som ofta är förenat med ekonomiska oegentligheter av skilda slag. Vi anser att man på något sätt måste ställa de personer som utnyttjar sådana möjligheter till ansvar. I propositionen anförs att det är upp till Aktiebolagskommittén att ta hand om denna frågeställning. Jag tycker att det är viktigt att riksdagen som sin mening uttalar att Aktiebolagskommittén måste ta tag i dessa frågor. Det kan annars inte ges några garantier för att dessa tas upp till behandling. Jag yrkar bifall till reservation 1 under mom. 1. Jag vill vidare litet närmare kommentera det särskilda yttrande som avgivits av Bengt Harding Olson och mig och som handlar om ett förenklat likvidationsförfarande för aktiebolag. Det är från början en folkpartimotion. När vi läste propositionen uppmärksammade vi inte denna, men motionen visar att det kan komma bra förslag även från folkpartister i detta sammanhang. Om man i dag skall likvidera ett bolag, krävs att det skall utses en likvidator. Ett likvidationsförfarande enligt den modellen kan kosta minst 8 000 - 10 000 kr. Hur vet jag då detta? Jag var för ett antal år sedan revisor för ett aktiebolag som för ett antal år sedan befann sig i ekonomiskt trångmål. Jag och ägaren till bolaget bestämde att det inte längre gick att upprätthålla verksamheten, utan vi måste lägga ned denna. Vi avyttrade tillgångar som var värda att avyttra och betalade av alla skulder. När allt detta var klart hade bolagsägaren förlorat ungefär 48 000 kr. I det läget efterhörde jag med Patent och registreringsverket om det då gick att avregistrera bolaget. Nej, blev svaret, vi måste ha en av tingsrätten utsedd likvidator. På egen begäran skulle man då själv bekosta likvidatorn. Jag ringde till två, tre advokater som hade sysslat med sådana här likvidationsärenden, och hos samtliga fick jag samma besked. För detta skulle krävas minst sex till åtta timmars arbete, till en kostnad av i dåvarande läge ungefär 800 kr timme. Därtill tillkom moms som en direkt kostnad för bolagsägaren. Till de 48 000 kr som vederbörande förlorat skulle alltså läggas kostnaden för likvidationsförfarandet. Jag föreslog då vederbörande att vi inte skulle göra på detta sätt utan faktiskt bara låta saken bero, utan att inkomma med några handlingar. Det innebär att staten tar på sig kostnaden för detta. För tre veckor sedan läste jag en kungörelse i min ortstidning enligt vilken bolaget var satt i konkurs. Huruvida några fordringsägare skulle få ut några pengar var osäkert. Det fanns ju dock inga fordringsägare i boet, utan allting var reglerat och klart. Jag trodde att allting därmed var färdigt och iordningställt. Men just i morse, av någon underlig anledning, fick jag telefonsamtal från bolagsägaren, som frågade mig om jag hade några räkenskapshandlingar kvar hemma. Jag svarade att jag hade skickat över allt till honom i samband med att allt annat ordnades upp. Jag sade också att det måste vara mer än fem år sedan som vi sysslade med detta. Han uppgav då att han hade kollat räkenskapshandlingarna och funnit att sista ingående och utgående fakturor var daterade Två konkursförvaltare hade varit inkopplade på detta, likaså tingsrätten och PRV. Det hade kostat framför allt staten väldigt mycket pengar. Ett bolag som över huvud taget hade varken tillgångar eller skulder likviderades efter åtta år. Hade det varit fråga om t.ex. eftertaxering, skulle femårsregeln ha gällt. Enligt den nya proposition om konkursgäldenärer som framlagts skall man de facto inte behöva spara räkenskapsmaterial mer än fem år. Det är då intressant att se att det är fråga om ett åtta år gammalt fall. Dagens regler för likvidationsförfarandet måste ändras. Ett förenklat förfarande måste införas. Jag talade med Folkpartiets representant i lagutskottet så sent som för en timme sedan, och denne ångrade att vi inte hade avgivit en reservation om detta. Men vi har ett särskilt yttrande, och jag ämnar faktiskt, om Aktiebolagskommittén inte gör något åt detta, återkomma i ärendet.

Herr talman! Jag sitter i Aktiebolagskommittén. Jag håller dessutom just nu på att likvidera några bolag och har också genomfört många andra likvidationer. Skulle det fungera så som det beskrivits här, håller jag med om att något måste göras. Per Rosengren kommer ju från Skaraborgs län. Vad som händer vid en likvidation när det i redovisningen uppges att det inte finns några skulder är att man skickar in en begäran om förordnande av en likvidator, som skall vara en allmänt betrodd person. Vidare skall man bifoga en balansräkning och ett bolagsstämmoprotokoll. Sedan utfärdas en kallelse efter okända borgenärer. Det dyraste är tidningsannonsen. Jag har alltså mycket svårt att förstå det här, men jag skall höra med ledamöterna i Aktiebolagskommittén, och om någon ytterligare har samma erfarenhet, skall vi väl se till att reglerna på något vis ändras.
Herr talman! Det här är ett ganska stort problem, vilket visas av det aktuella fallet. Ett antal advokater har sett detta som ett slags försörjningskälla och ser till att dra ut på uppdragen. Tingsrätter m.fl. accepterar inte vem som helst som allmänt betrodd person. Jag menar att den som är revisor, i synnerhet efter det att revisorskraven nu generellt kommer att höjas, på något sätt borde kunna stå som garant för att det inte finns några skulder i totalt rena bolag. Med nuvarande regler är detta dock ett stort problem, och det av mig beskrivna aktuella fallet är faktiskt ett bevis på detta. Frågan om Stig Rindborg har andra erfarenheter tycker jag är ganska ointressant. Frågan är hur de nuvarande reglerna kan utnyttjas och vilka problem de de facto skapar.

Herr talman! Grundprincipen för aktiebolag är att delägarna inte har något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser. Betalningsansvarskommittén föreslog i sitt betänkande 1987 att en delägare i vissa undantagssituationer skulle kunna bli solidariskt betalningsansvarig för bolagets skulder, s.k. ansvarsgenombrott. Genom regeringsbeslut i september 1991 fick Aktiebolagskommittén i uppdrag att göra en fördjupad utredning. Efter valet 1991 beslutade den nya regeringen om nya tilläggsdirektiv till Aktiebolagskommittén, och ansvarsgenombrottet skulle inte utredas vidare. Nu har nuvarande regering ånyo givit Aktiebolagskommittén detta uppdrag, och moderaterna vill att kommittén skall befrias från detta uppdrag. Företagsrekonstruktioner försvåras, anser man. Sådana regler anses också meningslösa i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Utskottet vill för sin del understryka grundsatsen om personlig ansvarsfrihet för bolagets förpliktelser och dess betydelse för företagen och näringslivet. Men i vissa situationer av uppenbart missbruk kan det vara befogat med ansvarsgenombrott. Högsta domstolen har också tillämpat den principen. Liknande regler finns i många andra länder. Utskottet välkomnar därför att Aktiebolagskommittén har fått uppdraget igen. När Lagrådet yttrade sig över lagrådsremissen anförde man bl.a. att regler om ansvarsgenombrott kunde innebära ett nytt osäkerhetsmoment i näringsverksamhet som sker i aktiebolagsform. Jag har svårt att instämma i Lagrådets slutsats. Det största osäkerhetsmomentet måste vara den ekonomiska brottsligheten. Den ekonomiska brottsligheten medför omfattande skadeverkningar för såväl samhället i stort som företag och enskilda medborgare. Tiotals miljarder kronor i skatt undandras varje år, och konkurrensen snedvrids. Leverantörer och långivare drabbas negativt. Vi får högre priser, lägre sysselsättning och lägre tillväxt i samhällsekonomin. Samhället har naturligtvis ett avgörande ansvar för bekämpandet av ekonomisk brottslighet, men den senaste tidens omfattning av densamma har lett till ökad insikt om att näringslivet måste ta ett större ansvar. Näringslivet drabbas hårt och har därför ett egenintresse av att motverka ekonomisk brottslighet. Näringslivet har också unika möjligheter att förebygga ekonomisk brottslighet, att uppmärksamma sådan och sätta stopp för den i ett tidigt skede. Det finns lagreglerade system för internkontroll genom revisorer, offentlig redovisning och annat. Det är en god grund för den egna insatsen. Avsikten med det arbete som pågår inom detta område är att göra det besvärligare för ekobrottslingarna. Nu är det dags för Aktiebolagskommittén att analysera frågan om ansvarsgenombrott. Per Rosengren tar upp frågan om bolagsorganens ansvar. Liksom Stig Rindborg sitter jag i Aktiebolagskommittén, och vi har just i dag justerat ett betänkande som bl.a. handlar om bolagsorganens ansvar. Jag rekommenderar det till läsning. Per Rosengren tar också upp en motion av tredje vice talmannen, i vilken föreslås att det borde finnas ett enklare sätt att avveckla ett bolag än vad som är fallet i dag. Bolag kan ju upphöra genom likvidation, konkurs eller genom att de avförs ur aktiebolagsregistret. Det kan också ske genom fusion. Det är ju konkurser som vi har hört talas om under de senaste åren. Konkurserna var under 80-talet mellan 5000 och 6000 per år, och under början av 90 talet ökade de lavinartat i antal, för att 1992 nå oanade höjder - då ägde 21 219 stycken konkurser rum. Det kan väl vara anledningen till att vi inte riktigt har observerat det problem som Per Rosengren tog upp. Jag kommer att ta med mig detta till Aktiebolagskommittén, så får vi se vad vi kan göra åt det. Utskottet anser dock för sin del att det inte finns anledning till något initiativ från riksdagen. Jag vill med det, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan i lagutskottets betänkande nr 24
Herr talman! Det är i för sig intressant att höra att Aktiebolagskommittén i dag på ett sammanträde har behandlat frågan om bolagsorganens ansvar, fastighetsspekulationer, osv. Det vore då också intressant att höra vad man har gjort åt det yrkande som finns i den här reservationen. Carin Lundberg rekommenderar mig att läsa igenom Aktiebolagskommitténs betänkande, men det hinner jag inte göra här och nu. Jag vore därför tacksam om jag kunde få litet förhandsinformation om vad ni har sagt. Som jag sade förut kommer jag att avvakta Aktiebolagskommitténs behandling av frågan om förenklade likvidationer. En likvidation som icke sker på egen begäran, utan där man låter det gå genom PRV, slutar ju de facto i en konkurs i och med att den skall kungöras som en sådan. Av de konkurser som man räknar med är säkert en hel del sådana där det inte finns någon som blir direkt lidande. Den enda som blir lidande vid likvidationer är ju egentligen den som själv väljer att likvidera en verksamhet där det egentligen inte finns någon verksamhet.
Herr talman! Jag sade att Aktiebolagskommittén i dag har justerat sitt betänkande. Det innebär att det skall överlämnas den 12 maj, tror jag att det var. Utredningen är alltså inte offentlig förrän då. Jag skall se till att Per Rosengren därefter får ett exemplar av betänkandet.
Herr talman! Bara en kort synpunkt: Om en styrelse inte själv sköter om likvidationen utan det blir konkurs, då har styrelsen inte skött sitt åliggande enligt aktiebolagslagen, och de som förlorar på det är skattebetalarna, eftersom det då skall betalas ett arvode till en konkursförvaltare.

Herr talman! Jag ber om ursäkt för att det har blivit en litet konstig ordning på talarlistan på grund av att jag anmälde mig litet för sent till debatten. Det är formellt Carin Lundberg som försvarar utskottsmajoritetens skrivning, och det gör hon på ett utomordentligt sätt. Det finns en punkt i betänkandet där Centerpartiet har en reservation, reservation nr 1, i vilken vi tar upp bolagsorganens ansvar. Visserligen har Per Rosengren yrkat bifall till reservationen, men eftersom den är föranledd av en centermotion finner jag anledning att markera att vi från Centern självfallet står bakom reservationen och också de yrkanden vi har fört fram i motionen. I motionen behandlas de oegentligheter som förekommer i första hand på fastighetsmarknaden, med den fastighetsplundring som i vissa fall förekommer. Det här är en form av ekonomisk brottslighet, och den är liksom all annan ekonomisk brottslighet väldigt viktig att komma åt och få bukt med. Det är den delen vi tar upp i motionen. Vi vill ha en skärpning av dels förvärvslagstiftningen, dels aktiebolagslagen på de här punkterna för att hindra sådan här brottslighet från att fortsätta. Vi har fått en utomordentligt positiv behandling av motionen i utskottet. Majoriteten säger att man förutsätter att Aktiebolagskommittén tittar på de här sakerna och att regeringen sedan kommer till riksdagen med förslag till åtgärder för att få en bättre tingens ordning till stånd.

Skälet till detta är att situationen på bostadsmarknaden nu är sådan att många fastighetsägare kan få problem, och det innebär tyvärr något av en gyllene marknad för just den här typen av oegentligheter. Det är därför viktigt att vi snabbt kommer till rätta med det här. Jag har naturligtvis stor tilltro till Stig Rindborg, Carin Lundberg, Eva Arvidsson och alla andra kolleger i Aktiebolagskommittén och att det finns kraftfulla åtgärder även på den här punkten. Med det kan väl kanske debatten stanna just nu. Om sådana åtgärder inte kommer till stånd kommer jag att återkomma i frågan. Med det, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation nr 1 och i övriga delar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Eftersom jag redan har lovat Per Rosengren ett exemplar av utredningens delbetänkande gör jag detsamma i fråga om Agne Hansson.
Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av Stig Rindborgs replik, som egentligen inte var riktad till Carin Lundberg utan till mig, som jag uppfattade det. Men eftersom jag inte kunde begära replik på Stig Rindborg, eftersom han begärde replik på Carin Lundberg, var jag tvungen att begära ordet för ett särskilt anförande. Stig Rindborg sade att likvidationen skulle ske på skattebetalarnas bekostnad. Detta är en effekt av nuvarande likvidationsförfarande, och det är precis det jag vill komma ifrån. Jag tycker inte att det är särskilt motiverat att göda en massa advokater som ser detta som sitt levebröd genom att låta dem debitera ett antal timmar för att delta i ett likvidationsförfarande. Detta tar enligt Stig Rindborg i stort sett en halvtimme i anspråk, men enligt mina uppgifter och mina verkliga erfarenheter debiteras en sådan tjänst med minimum sex, åtta eller tio timmar. Med tanke på dagens advokatarvoden blir det då ganska ansenliga summor. Jag förstår då om den enskilde aktiebolagsägaren, som har gjort rätt för sig genom att betala alla sina skulder och skött allting alldeles perfekt, väljer att inte stå för dessa kostnader själv utan överlämpar dem på staten. Det har jag full förståelse för. Det är precis därför som jag i ett särskilt yttrande har stött den folkpartistiska motionen i det avseendet.
Herr talman! Min synpunkt grundar sig på den uppgiften att det saknades skulder i det här bolaget. Då är det obegripligt vad man har sysslat med där nere i Västergötland.
Herr talman! För mig är det precis lika obegripligt att man kan hugga till med ett antal timmar i en sådan här offert. Jag håller med Stig Rindborg om det han säger. Det fanns varken fordringar eller skulder kvar i bolaget när allting var klart, inte ett öre i skuld.

Herr talman! Detta betänkande berör delar av bankkrisen, bankgarantier och statens ägande i Nordbanken. Låt mig först bara erinra om att det finns ett gemensamt ansvar i vissa delar när det gäller orsakerna till uppkomsten av bankkrisen. Det finns självklart ett ansvar i bankerna, det finns ett politiskt ansvar och det finns även ett ansvar hos alla de analytiker som analyserat bankmarknaden och kreditmarknaden under gångna år. Det politiska ansvaret gäller inte avregleringen i sig - den har varit framgångsrik - men problemet har varit att avregleringen skett i fel ordning och därmed via incitamenten skapat en felaktig utveckling, som lett till betydande kreditrisker och bär en stor del av ansvaret för den utveckling som har ägt rum. Det går mycket lätt att här dra paralleller till karensdagens införande och det förhållandet att svenska folket därefter blev lika friskt som tyskarna eller till förändringen av beskattningen av sparandet, som gjorde att svensken blev lika sparsam som centraleuropén. Incitamenten i förändringarna i samband med avregleringen var mycket kraftiga och ledde delvis fel genom att avregleringen, som nämnt, kom i fel ordning. Detta fritar på intet sätt bankerna från deras ansvar eller från den analys som förevar innan avregleringen genomfördes. Jag vill särskilt peka på ansvaret för ägandet i de banker som verkar på kreditmarknaden. Det innebär att ägarsidan och styrelsen har ett ansvar för att kontrollera och för att ha kontrollrutiner och riskhanteringsrutiner som gör att man inte hamnar i den situation som ett antal banker hamnade i under den s.k. Det är nu lätt att säga att vissa av bankerna råkade väsentligt värre ut än andra banker, även om alla i större eller mindre omfattning träffades av bankkrisen. Det är tämligen uppenbart att de banker som inte hade tillräckligt tydliga ägare hade en tendens till större risktagande och större kreditförluster och därmed också kom att hamna i ett större eller mindre beroende av statskassan. För min del leder detta till en klar och tydlig syn. Det gäller för bankerna på bankmarknaden att agera på ett strikt kommersiellt sätt och att de skall ha klara och tydliga ägare, som är beredda att ta sitt ansvar. Jag säger därmed väldigt tydligt att jag inte kan se några skäl att ålägga statliga banker andra saker än vad man ålägger motsvarande privata. Det finns inga övervinster i den statligt ägda banken som gör det möjligt att ställa krav på annat beteende än det strikt kommersiella, och därmed finns det heller inga skäl till att Nordbanken skall vara i offentlig ägo. För mig är det naturligt att Nordbanken privatiseras så snart det är möjligt med tanke på marknaden för riskkapital och den prissättning som kan komma. Samtidigt är det viktigt för att få en fair konkurrens på lika villkor med övriga banker. Det är likaså viktigt att statskassan kan nedbringa sin skuldbörda genom att få in köpeskillingarna i Nordbanken och därmed också kan minska räntekostnaderna för statskassan. Men det är också viktigt att man i samband med en privatisering av Nordbanken verkligen nyttjar folksparandet och folkaktieinstrumentet för att få en tillräckligt bred spridning och inte belasta riskkapitalmarknaden mer än som nödvändigt är, för att därmed åstadkomma bästa möjliga resultat. Erfarenheterna från de två mycket stora privatiseringar som innefattat folksparande och folkaktier har blivit mycket goda. Vi har fått mellan 300 000 och Dessa 300 000-500 000 nya ägare är personer som aldrig ägt aktier tidigare och som stärker försörjningen av nytt riskkapital till nya företag eller till gamla företag för investeringar och därmed nya arbetstillfällen. Erfarenheterna från Assidomän och Pharmacia visar också att 80 % av det kapital som kom från de små spararna härrörde från deras bankböcker och sparande, inte från lån eller försäljningar av andra tillgångar. Det visar sig också att ungefär 80 % av dem som köpte aktier gjorde det för att behålla aktierna långsiktigt och därmed givit förhållandevis stabila ägarbilder i berörda företag. Men den kanske allra viktigaste effekten är att försörjningen av nya pengar som går till börs och därmed till nya företag eller nya produkter tiodubblades från mitten av 80-talet till kulmen av privatiseringarna så sent som under föregående år. En tiodubbling av riskkapitalmarknadens tillförsel av kapital är viktig för att vi skall klara expansionen i näringslivet under resten av 90-talet och därmed få de nya arbetstillfällen som Sverige så väl behöver inom privat företagande. Därför är det enligt vår uppfattning mycket viktigt att Nordbanken privatiseras så snart som möjligt och att det görs via folksparande och folkaktier som den stora och breda svenska allmänheten ges möjligheter att teckna för att på det sättet ge största möjliga sysselsättningseffekter, samtidigt som det ger en bred förankring för Nordbanken som bank. Så till frågan om bankgarantiavgifter. Jag kan klart säga, herr talman, att jag är starkt för bankgarantiavgifter för garantier som statskassan har tvingats lämna till enskilda banker. Det är självfallet kommersiellt riktigt att de banker för vilka staten tvingats garantera balansräkningen eller särskilda lån betalar kommersiella avgifter för detta och därmed betalar för den kostnad som det indirekt är för staten att tvingas garantera dessa banker. Men jag kan för den skull inte acceptera att alla banker, oavsett om de har belastat statskassan eller ej, skall betala bankgarantiavgifter. Ett sådant generellt system tenderar till att snedvrida konkurrensen och minska bankernas kapacitet till utlåning och att därmed vara en viktig näringspolitisk faktor för att kunna bidra till företagandets expansion under kommande år. En generell bankgarantiavgift även på banker som inte sökt statsstöd skapar ju högre kostnadsläge för bankerna i Sverige än för motsvarande banker utomlands och sätter därmed svenska banker i en form av strykklass, som jag inte vill ha och inte tror är nyttig för svensk kreditmarknad. Med det anförda, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation nr 5 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! När vi nu behandlar näringsutskottets betänkande angående vissa bankfrågor gör vi det i ett läge där banksektorn har tillfrisknat efter de sjukdomsår som sektorn drabbades av i början av 90-talet. När den borgerliga regeringen tillträdde 1991 var den svenska ekonomin i en djup kris. Det ekonomiska läget vid den här tidpunkten kännetecknades av låg tillväxt, stigande arbetslöshet, en begynnande fastighets och finanskris samt försämrade offentliga finanser. Efter 1980-talets kasinoekonomi med en period av extrem överhettning befann sig Sverige i en brant utförsbacke. Vi gick faktiskt över backkrönet redan 1989. Industriproduktionen föll, och i industrisektorn försvann vart fjärde jobb. En av orsakerna till problemen i den finansiella sektorn var att olika ekonomisk-politiska beslut tagits i fel kronologisk ordning. Avregleringen av de finansiella marknaderna genomfördes före förändringarna i skattesystemet. Fram till mitten av 1980-talet var de svenska kredit och valutamarknaderna föremål för ganska omfattande regleringar, och de avregleringar som därefter genomfördes sammanföll med en långvarig internationell högkonjunktur, där Sverige hade en högre inflation och räntenivå än flertalet av våra jämförbara länder. Hushållens sparkvot sjönk, och konsumtionen var under 1988 och 1989 ca 5 % högre än de disponibla inkomsterna. Vidare uppgick kreditinstitutens utlåning 1985 till 80 % av BNP. År 1990 hade den ökat till hela 140 % av BNP. Denna ökning motsvarar 950 miljarder. En betydande del av denna utlåning hade gått till fastighetsmarknaden. Priserna på kommersiella fastigheter ökade kraftigt under andra hälften av 80-talet, och det fanns förväntningar om ytterligare prishöjningar. När sedan skattereformen innebar minskade skattemässiga fördelar för lånefinansierad konsumtion och spekulativa investeringar fick omläggningen av skattesystemet i kombinationen med lågkonjunkturen förödande konsekvenser för ekonomin. Nedväxlingen av inflationen, dyrare lån, kraftigt höjda räntor och ökade driftskostnader fick närmast depressiva följder. Det gjorde att krisen på fastighetsmarknaden blev mycket betydande. När sedan räntor och amorteringar inte kunde klaras av spred sig krisen till banker och kreditinstitut. Vi minns väl alla hur det var 1992, när kreditförlusterna hotade att leda till allvarliga störningar i betalningssystemet och kreditförsörjningen. Det gjorde att staten tvingades vidta en rad åtgärder för att trygga det finansiella systemet. Bl.a. utfärdades en garanti som innebar att banker och vissa andra kreditinstitut kunde fullgöra sina förpliktelser. Garantin innebar därigenom ett skydd för insättare och andra långivare till instituten. I samband med att riksdagen beslutade om den finansiella garantin fick också regeringen bemyndigande att vidta de åtgärder som erfordrades för att behålla och även i vissa fall stärka kapitalbasen i berörda institut. Jag vill här ge den förre skatteministern Bo Lundgren en eloge för det handfasta sätt som han skötte dessa frågor på. I en mycket svår tid lyckades regeringen också - i konsensus med socialdemokraterna - att klara denna svåra situation. Under denna tid ställde staten ut sammanlagt 88 miljarder i garantier till olika institut. Av dessa miljarder betalades 65 ut till instituten. När bankerna nu har hämtat sig anser jag det vara riktigt att de utbetalade medlen återvinns till staten så fort som det kan ske. Vi anser att regeringen skall utreda detta och göra upp en plan för hur medlen skall kunna återvinnas. Vi anser det vara rimligt med tanke på det ekonomiska läge som nu råder att en bankavgift inte understigande 1 miljard bör kunna tas ut från instituten. Detta bör gälla för alla institut, eftersom alla hade nytta av att staten ställde garanti till förfogande under denna svåra tid. Regeringen bör därför få i uppdrag att närmare utforma denna återbetalningsplan. Vi anser också att en betydande del av statens kostnader för bankstödet kan återvinnas genom en privatisering av Nordbanken. Det bör, precis som Per Westerberg sade, ske med en stor ägarspridning. Med tanke på möjligheterna att få ett riktigt pris bör denna försäljning ske stegvis. Under det kommande budgetåret bör högst 49 % av aktierna försäljas. Jag står bakom Centerns båda reservationer men nöjer mig med att yrka bifall till reservation nr 2.

Herr talman! I gårdagens ekonomiska debatt visade regering och delar av oppositionen stor kraft. Med beundransvärt mod utmanar man den stora skaran arbetslösa. Den 75-procentiga ersättningsnivån skall öka motivationen för att skaffa sig ett jobb, och jobb lär ju finnas ifall bara priset på arbetskraften är tillräckligt lågt. Sänkningen av ersättningarna från sjukförsäkring, föräldraförsäkring och a-kassa finansierar på ett genialt sätt sänkt moms på maten. Det är ett elegant sätt att minska skatten för den kreativa, välmående medelklassen. Det politiska systemet har visat sin förmåga att ta ansvar, säger somliga i dag. Första maj kan säkert bli en riktig tacksägelsedag för Sveriges arbetare och arbetslösa. Herr talman! Med tanke på kraften och koncentrationen i regeringens agerande borde det vara naturligt att nu agera tufft mot den del av samhället som kanske tydligast är ansvarig för den ekonomiska krisen och de senaste årens budgetunderskott. Det är inte för mycket begärt att banksystemet deltar i den ekonomiska saneringen av landet, och det vore exempelvis klädsamt om Sparbanken Sverige snabbt reglerade sin skuld om 1 miljard. Herr talman! Jag skall ta upp tre frågor som riksdagen nu har chansen att besluta om, nämligen bankavgifter, förlustavdrag och hanteringen av Nordbanken. Först bankavgift: I flera partimotioner föreslås någon form av bankavgift. Utskottsmajoriteten har avvisat en speciell avgift med motiveringen att en sådan sannolikt skulle resultera i ännu större räntemarginaler. Samtidigt förbereds nu en s.k. insättargarantiavgift som skall ge ca 1 miljard årligen. Tanken är att det skall byggas upp en fond på 10 miljarder. Faran för ökade räntemarginaler torde vara lika stor med den konstruktionen. Det är därför rimligt med en bankavgift som de första fem åren ger 1 till 2 miljarder per år till statskassan, för att sedan övergå till den av EU stipulerade insättargarantiavgiften. Att moderater är livrädda för bankavgifter är naturligt. De ser hellre att barnbidrag och a-kassa sänks. Men nog borde socialdemokratin nu ta chansen att låta bankerna betala av litet på sina minst sagt oskäliga räntevinster. Så till förlustavdrag: Bankerna har tvingats skriva ned värdet på sina fastigheter. De otroliga fastighetskrediterna under det glada 80-talet är kanske den enskilda händelse som mest negativt påverkat den svenska ekonomin. Det får anses som normalt att dessa krediter påverkat också bankernas bokslut. Men hur länge får detta pågå? Hur länge kan dåliga krediter användas för att dra ned den beskattningsbara vinsten? Exempelvis överraskade SE-Banken hela affärsvärlden med att helt plötsligt i årets bokslut värdera ned sina krediter med ca 4 miljarder, vilket innebar att banken i stället för en vinst på drygt 3 miljarder kunde visa upp en förlust på 700 miljoner. På detta sätt försvann en hel del pengar undan skatt. Vänsterpartiet vill utreda bankernas möjligheter att behandla sina fastighetsvärden. Nog är det en rimlig begäran. Med tanke på Nordbanksdirektörernas minst sagt förvånansvärda okänslighet när de föreslår bonus åt sig själva och övriga anställda kanske det skulle kännas som en befrielse att bli av med banken. Kanske kunde man då frigöra 10-15 miljarder kronor som en engångssumma. Ser man däremot Nordbanken som en tillgång som dels årligen kan inleverera utdelning till ägaren staten, dels användas medvetet för att öka konkurrensen i banksystemet bl.a. genom lägre låneräntor, bör man givetvis behålla Nordbanken i statlig regi. Herr talman! Bankkrisen har vållat landet stor skada. Vanliga människor får betala krisen med höga räntor. Investeringar och företagsamhet hämmas. Men det finns också de som tjänat stora pengar på krisen. I Bankkriskommitténs 400-sidiga rapport Bankerna under krisen kan man läsa otroliga historier. Jag rekommenderar boken. Finansinspektionen har överlämnat 167 kreditärenden till Statsåklagarmyndigheten för Speciella Mål. Men alla ärenden om misstänkt ekonomisk brottslighet ligger på hög. Det finns inte resurser att ta itu med dessa många gånger komplicerade brottsärenden. Banker och politiker vill väl helst glömma de glada kredittiderna. Runt omkring i världen sitter emellertid smarta herrar och skrattar åt den svenska lagen. Tänk om regeringen visade samma kraft vad gäller den ekonomiska brottsligheten som när det gäller att klämma åt arbetslösa och sjuka. Då skulle det hända saker. En och annan dom mot ekobrottslingarna och de ansvariga bankdirektörerna skulle kanske t.o.m. komma till stånd. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 3 och
Herr talman! När det gäller bekämpning av ekobrottslighet håller jag med Lennart Beijer - om än inte i så vida svängar. Det finns mycket starka skäl att vidta åtgärder för att komma åt ekobrottsligheten, utreda den, beivra den och åtala och förhoppningsvis fälla dem som är aktuella. Jag hoppas därför att vi kan få Lennart Beijers och Vänsterpartiets stöd för de motioner vi kommer att väcka med anledning av den alldeles för tunna förändring av konkurslagen som förra veckans proposition innebar. Det finns mycket att göra när det gäller bekämpning av ekobrottslighet, bekvämlighetskonkurser m.m. Det utelämnades i propositionen och i den lagrådsremiss som kom i augusti september föregående år. Herr talman! Med anledning av det som sades om bankavgifterna vill jag notera att en insättargaranti som skyddar insättarna i samband med bank på obestånd kan bli aktuell snarare som en försäkring och försäkringsavgift. Det går att ha många åsikter om dess värde och relevans, vilket jag själv har. Men det är inte bra att alla banker skall betala bankavgifter för att staten så att säga skall kunna ta in skadestånd för att några banker allvarligt åsamkat skattebetalarna mycket stora kostnader. Tvärtom är det de som förorsakat kostnaderna som skall betala kommersiella avgifter. Det skall dessutom finnas möjlighet att sälja tillgångarna i Nordbanken, Securum och Retriva för att därmed återvinna kapital till statskassan. Jag vill kommentera förlustavdragen mycket kort: Det är snarare så att bankerna har värderat sina fastigheter för högt. Finansinspektionen har fått ingripa eller i alla fall komma med synpunkter på att bankerna borde skriva ned, så att man undviker för höga värden som kan förorsaka senare förluster eller obeståndssituationer. Jag vill även peka på de restriktioner Föreningen Auktoriserade Revisorer uppställer när det gäller redovisningen av fastighetsvärderingar i årsredovisningar.
Herr talman! Per Westerberg tar bl.a. upp frågan om bankavgift. Såvitt jag förstår tycker han inte om avgifter över huvud taget i detta fall, men är tydligen beredd att acceptera EU:s insättargarantiavgiftssystem. Den sortens avgifter måste väl påverka marginaler och räntor lika mycket som en eventuell bankavgift?
Herr talman! Att kräva en obligatorisk försäkring är en sak. Det är en avgift för en kostnad som man förutser. Det är en helt annan sak att erlägga en särskild skatt som försämrar de svenska bankernas konkurrenskraft i förhållande till utländska banker och driver upp kostnaderna och därmed räntorna. Jag delar uppfattningen att även försäkringspremier gör detta. Men det centrala är att bankerna får någonting, nämligen skydd för insättarnas insättningar på banken.

Herr talman! I en fråga hamnar jag på samma linje som Per Westerberg. Det är inte varje dag. Det kan kännas nytt och fräscht. Jag måste ändå börja med att ta upp ett sidospår som Per Westerberg tog upp. Han sade någonting ganska fult, och jag tycker inte att man skall säga sådana smått vulgära saker i denna kammare utan att bli rättad eller åtminstone emotsagd. Per Westerberg, och drog paralleller med bankväsendet. Det är intressant. Han kanske glömmer att arbetslösheten först drabbade människor som hade problem. Han kanske glömmer att rädslan för att vara hemma när man är sjuk har ökat i kommuner och landsting. Han glömmer naturligtvis att en del faktiskt inte har råd att vara hemma när de är sjuka. Det var nog inte så att folket bara blev friskt. Tänk om det var så enkelt! Jag tror inte på privatisering som ideologi. Jag tror att det i vissa verksamheter kan behövas mångfald i ägandet. Lena Klevenås, socialdemokratisk riksdagskvinna, skriver i sin motion om Nordbanken att det är viktigt att staten behåller Nordbanken. Hon ser det statliga ägandet som en möjlighet att styra mot lägre räntor. Carl Hamilton, välkänd "absolut" ekonom, skriver den 1 februari i Aftonbladet: Sälj inte statens bank! Använd den! Jag skulle tro att han är socialliberal. Hamilton menar att Nordbanken bör utmana de gamla bankerna och skriver: Reklam som går hem gör Nordbanken först när den utmanar bankgänget. Om Nordbankens ledning ryggar för uppgiften befinner den sig på fel ställe. Näst Riksbankens bravader är medborgarnas och skattebetalarnas värsta gissel bankgängens räntegap. Sälj inte statens bank! Använd den! Willy Bergström, som just lämnat jobbet som chef för Fackföreningsrörelsens forskningsinstitut, sade i en intervju för några veckor sedan följande: Jag tycker att det är förhastat att vräka i väg Nordbanken. Jag inser inte nödvändigheten i att sälja ut. Ett bankväsende som innehåller privata banker, kooperativa, som Sparbanken delvis kan beskrivas som, och statliga ger enligt min mening en bra blandning. Det är viktigt att det finns öar av kollektivt ägande i ekonomin. Det finns argument för statligt ägande på en del områden. Bankerna har en central roll i ekonomin. Med fortsatt statligt ägande i Nordbanken skulle man kunna använda banken till att pressa räntorna. Det finns alltså ett ganska brett spektrum av ideologiska ingångsvinklar för åsikten att det finns fördelar med en statlig bank, vilket jag tycker är intressant. Miljöpartiet är som sagt inte tillskyndare av statligt ägande av något slags ideologisk princip. Det finns kanske andra partier som är det. Det finns skäl för statligt ägande om det gynnar miljön eller om det handlar om naturliga monopol. I övrigt skall man vara väldigt försiktig. Just inom bankväsendet finns det nog anledning att värna mångfalden i ägandet. Som medlem i EU med dess fria inre marknad som baseras på frihet för kapital och frihet för tjänster riskerar vi att se hur några av de större bankerna kommer att växa och så småningom dominera hela marknaden. Den risken är uppenbar. Det är en naturlig strävan på en totalt oreglerad fri marknad. Det är en ganska naturlig process. I det läget tror jag att det finns synnerliga skäl att faktiskt behålla en statligt ägd bank som ett rimligt alternativ. Det är dessutom inte unikt inom EU på något sätt. Mångfald är en nödvändighet för dynamik och nytänkande, tror vi i Miljöpartiet. I ett sådant perspektiv är det bra att behålla Nordbanken i statlig ägo. Det tycker vi inte därför att man på Nordbanken under 80 och 90-talet var speciellt förnuftig eller agerande klokt eller nytänkande, utan för vad Nordbanken möjligtvis skulle kunna utvecklas till. Vi vill att staten under en överblickbar tid förblir ägare av Nordbanken och att ägaren dessutom beslutar ändra bankens målsättning så att t.ex. litet räntegap och låg ränta blir ett mål för verksamheten, förutom det självklara målet att verksamheten skall gå runt. På så sätt kan statliga Nordbanken driva ned räntorna och räntegapen på den svenska marknaden och vara en garanti för framtida mångfald även inom bankväsendet. Jag delar således Willy Bergströms och Carl Hamiltons uppfattning i denna fråga. Sammanfattningsvis vill jag säga att det är bra med många ägare på marknaden. En statlig bank kan ge den demokratiskt valda sektorn en möjlighet att, om man vill, sätta upp andra mål för sin verksamhet. Sådana mål kan mycket väl vara litet räntegap och låg ränta. Jag yrkar bifall till reservation 6. Herr talman! Nu kommer den fråga där jag har samma uppfattning som Per Westerberg. Det känns kul, sörmlänningar som vi är. I flera motioner framförs förslag om någon form av bankgarantiavgift eller bankskatt. Det låter förbaskat bra. Särskilt när man har läst kvällstidningarna är det väldigt frestande att säga att det är klart att vi skall klämma åt bankerna. Tänk om vi kunde klämma åt bankerna med hjälp av just bankavgift! Det vore väldigt fiffigt. Men systemet fungerar inte på det sättet. Därför är hela idén i själva verket höjden av populism. Den uppkom väl i en tid när just kvällspressen agerade och synade bankerna. Det låter bra. Jag tror ändå att det ligger mycket populism bakom detta förslag från Vänsterpartiet, En bankavgift leder naturligtvis till högre räntor. Det är bara så. Det förstår ju alla. Man kan fråga sig hur Centerpartiet, som säger att man vill värna småföretagare och lantbrukare, kan komma på något så befängt. Dessa grupper får ju högre räntor. Så blir det särskilt om bankavgiften skall drabba alla banker - även de banker som faktiskt skötte sig något så när. Hur Folkpartiet kan komma på något så befängt förvånar mig också eftersom det hämmar nya intressenter att etablera sig på bankmarknaden. Det är väl inte det Folkpartiet vill? Hur Vänsterpartiet kan komma på en sådan idé förvånar mig också eftersom den kanske framför allt drabbar låginkomsttagare. De har ju också lån i banker. Höjd ränta slår väldigt hårt. Hur kds kan komma på en sådan idé förstår jag inte heller. Ockerräntor stämmer väl inte med det kristna budskapet? Jag förstår inte tanken helt enkelt. Från Miljöpartiets sida yrkar vi således avslag på alla de berörda reservationerna men bifall till reservation 6.

Herr talman! När det gäller karensdagar, sparande och avreglering på kreditmarknaden är mitt exempel mycket talande. Det visar att antalet anmälda sjukdagar förändras och att sparande från att ha varit negativt går upp till mycket hög nivå när beskattningen förändras. När kreditmarknadens regelsystem förändrades anpassade sig bankerna mycket snabbt. Det visar en mycket hög grad av rationalitet. Det finns därmed ett betydande politiskt ansvar även i själva bankkrisen med tanke på hur avregleringen genomfördes. Det var det mitt exempel visade. När det gäller konkurrensen och behovet av en statlig bank vill jag säga att jag inte delar Birger Schlaugs uppfattning att det skulle vara ett brett spektrum som kräver en statlig bank med särskilda instruktioner. Det är ett mycket smalt spektrum i praktiken. Inte ens Lennart Beijer argumenterade riktigt i den uppfattningen från vänsterpartiets sida. Det är snarast så att det är de nya bankerna som uppkommit, försäkringsbolagen och konkurrenter med andra kostnadsbilder som har pressat räntenivårerna. Det är t.ex. telefonbanker med ny teknik. Jag tycker att det är mycket märkligt att man kan tro att Nordbanken, bara för att den råkar vara statlig, skulle kunna få en övervinst att fördela genom att pressa räntorna mer än andra kan i den hårda konkurrensen. Om Miljöpartiet och Birger Schlaug har en formel för hur man driver banker extra lönsamt och därmed har råd att dra ned räntenivåerna kanske Miljöpartiet borde ge sig in i den branschen.
Herr talman! Vi kommer nog att säga ungefär samma sak som vi sade förra gången Per Westerberg och jag, så det blir inte så mycket nytt. När det gäller karensdagen tycker jag fortfarande att liknelsen var litet sjuk, speciellt när Per Westerberg mer eller mindre spottade på de människor som faktiskt är sjuka och inte har råd att vara hemma. Jag tror fortfarande att mångfald är ett självändamål. Jag tycker att mångfald skall gälla själva ägandet. Det kan vara kooperativt ägande, det kan vara statligt ägande, det kan vara privat ägande. Man kan ha olika inriktning, som exempelvis JAK. Det går alldeles utmärkt. Man skall inte förakta begreppet mångfald. Det förvånar mig att en del liberaler föraktar mångfald när det gäller ägandet. Jag tycker att mångfald är en fördel för en demokrati. Det kan också vara en fördel för en demokrati att ha en statlig bank; en bland många många andra banker.
Herr talman! Jag hyser självfallet inget förakt för sjuka. Definitivt inte. Men det gäller att se till att vi får ett system för sjukersättningen som orkar betala rimliga ersättningar och tar bort missbruk i den mån sådant förekommer. Systemet med olika typer av regler som gör att man får ett rationellt beslutsfattande är naturligtvis positivt. När det gäller mångfalden på bankmarknaden vill jag säga att jag är för mångfald. Jag gillar att försäkringsbolag nu får bedriva bankverksamhet. Jag gillar uppkomsten av telefonbanker som pressar upp inlåningsräntorna och pressar ner utlåningsräntorna. Jag gillar att internationella banker också är med och konkurrerar om att få ge så bra villkor som möjligt till Sverige. Men jag tror inte att det är en bra modell - i synnerhet inte om det finns politiska ambitioner - att ha en statlig bank som skall försöka driva bankverksamhet med politiska uppmaningar och politiska incitament i stället för att ha en kommersiell inriktning. Just det Birger Schlaug pekar på, nämligen att man skall försöka att få ned räntorna på politisk väg, inte genom att konkurrera och vara duktig, var det som ledde till en betydande del av problemen i bankkrisen. Det var detta som skapade extra stora problem i bl.a.
Herr talman! Jag tycker också att det är intressant med telefonbanker och ICA och Konsum och JAK. Det är utmärkt att vi får en bred flora av olika banker. Men vad det handlar om är ju en ideologisk blockering från Per Westerbergs sida. Per Westerberg avskyr statligt ägande oavsett vad det gäller. Det är ganska negativt. Per Westerberg sade något mycket märkligt, nämligen att det är konstigt att försöka pressa ned räntorna genom politiska åtgärder. Har inte Per Westerberg i en regering försökt pressa ned räntor med politiska medel? Det är väl därför han är politiker?
Herr talman! Birger Schlaug är skeptisk till bankavgifter över huvud taget och menar att alla sådana avgifter läggs på höjda räntor. Det måste väl vara samma risk med den insättargarantiavgift som vi ändå tänker införa framdeles? Här är det fråga om att under de första åren ta ut en bankavgift som kommer statskassan till godo. Är Birger Schlaug klar över att detta hot ändå finns?
Herr talman! Det är intressant, om man nu tycker att det är ett hot, och det kommer från EU. Så vi kan väl vara överens om att vi får en tvångskommendering från storebror i Bryssel. Miljöpartiet är inte alls emot att man tar pengar där de finns. Det är därför vi tycker att man skall höja bolagsskatten till EU-nivå. Men jag förstår inte hur man kan tro att man löser problemen genom att låta låginkomsttagare som lånar i banker för att bygga och bo få betala högre ränta.
Herr talman! Om vi nu får en insättargarantiavgift som kommer att tillföra en fond en dryg miljard per år, är det då inte idé att låta denna miljard under de första fem åren gå till statskassan?
Herr talman! Jag skall överraska kammaren genom att säga att jag ännu en gång har samma uppfattning som Per Westerberg i just denna fråga. Det handlar ju helt enkelt om en försäkring som man får någonting för. Det är faktiskt en mycket stor skillnad.
Herr talman! Birger Schlaug tog upp frågan om bankavgifter. Staten har ju gjort en del för bankerna under den svåra tiden. Nu talar man om att ta ut en avgift av alla. Det är en avgift som alla banker har fått nytta av. Deras insättare har kunnat känna sig trygga genom att de haft den statliga garantin. Det är en ganska blygsam avgift vi talar om, en miljard. Hur det hela skall konstrueras ber vi regeringen återkomma till. En av de stora bristerna när det gäller de höga räntemarginalerna är bristen på konkurrens. Det är viktigt att konkurrensen ökar i bankvärlden. Det handlar då om mångfalden. Att man vill sälja ut aktier efter det att Nordbanken rekonstruerade, tycker vi är riktigt, så att man får mångfalden i ägandet även här. Det gäller framför allt att ha samma spelregler för alla oavsett vem som äger bankerna. Att alla är med och betalar det som man haft nytta av under de svåra åren tycker vi inte är fel.
Herr talman! Visst skall vi ha ökad konkurrrens. Det är alldeles utmärkt. Det är ju därför vi tycker att det är bra med en statlig bank som kan medverka till ytterligare konkurrens. Mångfald i ägande är alldeles utmärkt. Det är en gammal liberal idé som vi skall värna om även om vi är gröna. Så till frågan om bankavgifterna. Det hela låter ju så bra. Det är så populistiskt att man baxnar. Visst är det bra att Expressen och Aftonbladet säger att man skall klämma åt bankerna. Men man klämmer ju åt dem som lånar pengar. Det är den vanliga familjen som skall köpa något och därför behöver låna. Det är de som får betala. På det viset löser vi inga probl00em. Vårt problem är ju nu för höga räntor. Att införa en avgift som innebär ännu högre räntor löser väl inga problem?
Herr talman! Vi talar om bankens vinster och att de som inte ger någon vinst inte skall ha någon avgift. Först när banken haft vinst i sina bokslut i två år skall man kunna ta ut avgiften. Som jag sade tidigare har man gjort insatser för bankerna under den svåra perioden. Jag tycker därför att det är riktigt att man skall kunna ta ut en ganska blygsam avgift. Det är många som måste betala i dag, det är ju åtstramningar på många håll. Att man då tar in en avgift från bankerna kan inte vara fel. Att i sinom tid övergå till en bankgaranti, tycker jag heller inte är fel. Det kan bli följden av detta.
Herr talman! Visst kan man höja bolagsskatten. Vi kan mycket väl höja vinstskatten. Men det gillar ju inte ni. Folkpartiet talar mycket om att det skall komma in nya aktörer på den här marknaden. Minskar inte intresset för detta om man gör det ni vill göra? Då motsätter man ju sig sina egna mål. Till syvende och sist är det alltid den vanliga lilla människan som får betala när räntorna höjs. Med detta förslag höjs räntorna. Det är den vanliga lilla människan får betala. De som har det sämst får det alltid svårast.

Herr talman! Den här debatten, som ju delvis har kommit att likna en debatt inom socialförsäkringsutskottets område, handlar om ett betänkande som berör bankgarantiavgifter, återvinning av det statliga bankstödet, utförsäljningen av Nordbanken och en del motioner om hur staten vid ett eventuellt bibehållande av Nordbanken bör hantera banken. Vi har i näringsutskottet under senare år, liksom i riksdagen, ägnat mycket tid och kraft åt just bankfrågorna. Det har huvudsakligen varit vid behandlingen av ärenden som har gällt bankkrisen och bankstödet. Detta är också något vi mött mycket diskussion omkring när vi varit på möten. Detta är något som har upprört och intresserat många enskilda medborgare. Många har tyckt att det har varit fullständigt orimliga summor som vi tillsammans har lagt ut för att rädda bankerna, som en del har uttryckt det, eller för att betala för det som man har uppfattat som ägarnas misstag. Vi har självklart fått ta på oss rollen att försöka förklara varför vi har tvingats göra betydande insatser för att säkerställa betalningssystemets funktion och för att säkerställa ett finansiellt system i landet och att varje annat alternativ till detta hade varit sämre och mer kostsamt. Detta har gjorts under stor enighet mellan partierna. Det har skötts skickligt av den dåvarande regeringen tillsammans med den dåvarande oppositionens stora parti. Det har gjort att vi trots allt kommit ganska väl ur det hela. Det innebär ändå mycket stora kostnader. Detta borde självklart aldrig ha fått inträffa. Andra talare har tidigare berört orsakerna till att det har inträffat. Mycket handlar ju om politiska beslut som ligger till grund för krisen. Mängder av delbeslut i enskilda ärenden har också bidragit till det här förödande resultatet. I dag går det bättre. Räntegapet är betydande. Bankerna tjänar ganska stora pengar, men många har också stora hål att fylla sedan de tidigare åren. Till betänkandet har fogats en reservation nummer 1, som Folkpartiet och Kristdemokraterna gemensamt står bakom. Vi är från båda partierna väl medvetna om att bankstödet i allt väsentligt bäst återvinns genom en försäljning av de banker som staten äger och tillgångarna i de institut som staten i dag förfogar över. Vi anser att försäljningen bör göras vid en tidpunkt som är lämplig ur marknadssynpunkt, men som inte får förskjutas för långt i tiden med hänsyn till marknaden. Nordbanken och tillgångarna i instituten bör säljas snarast möjligt. Vår uppfattning är, som framgår av reservationen, utöver detta att alla banker och kreditinstitut skall betala en bankgarantiavgift som belastar alla banker och institut som kommit i åtnjutande av den statliga garantin. Alla har naturligtvis inte fått reda pengar till sin verksamhet. Men alla banker har utan tvekan haft en betydande nytta av den garanti som staten har utfärdat. Utan denna garanti hade betydligt fler banker - kanske samtliga - haft uppenbara problem. Staten hade kanske till sist ändå fått gå in och ta ansvaret. Vi vill med detta yrka bifall till reservation nr 1 och tillägga att detta skall gälla tills insättarskyddet är infört. Det hoppas vi skall komma inom några få månader. Vissa av de motioner som vi nu behandlar förordar att Nordbanken för överskådlig tid skall vara i statlig ägo och att ägandet skall utnyttjas för vissa ändamål, t.ex. sänkt ränta, frikostig kreditgivning och stimulans av investeringar. Det var ju just sådant som bidrog till att försätta banksystemet i den kris som vi i dag diskuterar effekterna av. Så lättsinnigt bör vi självfallet inte hantera medborgarnas gemensamma resurser, utan vi bör se till att Nordbanken kommer ut på marknaden och får ett mer direkt ägande så att medborgarnas resurser används till någonting annat än att riskera dem på det här sättet. I detta avseende, herr talman, hoppas jag att vi alla, sörmlänningar eller inte, är smålänningar innerst inne och tar till vara våra medborgares resurser. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till reservationerna nr 1 och nr 5. I övrigt yrkar jag bifall till majoritetens hemställan.
Herr talman! Få frågor i samhällsdebatten river upp så mycket känslor som just bankfrågorna. Förtroendet för bankerna naggades rejält i kanten i samband med bankkrisen som kulminerade i början av 90-talet. Det är lätt och förståeligt att känslor tar över i debatten. Det är dock viktigt att påpeka att bankpolitikens utformning måste vara realistisk och präglad av långsiktighet och stabilitet. Det går inte att mäta de skador som åsamkades samhällsekonomin under den tid då karusellen på fastighets och finansmarknaden snurrade som fortast. Jag avser då priset för kapitalförstöringen och den snedvridna resursanvändningen. Inte heller går det att värdera vad krisen betytt i form av minskat förtroende från omvärlden, högre räntor och försämrade lånemöjligheter. Vi har alla fått vara med och betala i olika omgångar och i olika roller, dels som skattebetalare, dels som kunder, låntagare och aktieägare i bankerna. Den räddningsaktion som genomfördes för att garantera stabiliteten i det finansiella systemet kostade skattebetalarna stora pengar. Men den räddade också enorma tillgångar för människorna. Anledningen till att vi socialdemokrater drev på räddningen av bankerna var främst den enskilda bankkundens situation och inte att rädda varje enskild bank. En finansiell bankrutt hade slagit blint och utan urskiljning mot alla dem som hade pengar på banken. Följden av ett sådant fallissemang står inte att finna i någon ekonomisk teori eller i någon beskrivning, men den hade varit förödande för många människors privatekonomi, för samhällets trovärdighet, för tryggheten och konsumtionen. Kostnaderna för att låta banksektorn gå i kras hade med största sannolikhet varit högre än de stöd vi tvingades betala ut. Den nämnda aktionen och införandet av Bankstödsnämnden var också nödvändiga åtgärder för att rädda betalningssystemet. När läget var som värst var det väl heller ingen överdrift att förmoda att staten skulle tvingas ta över i stort sett varenda bank i landet. Så blev tack och lov inte fallet. Men ändå är jag övertygad om att statens borgensåtagande, den garanti som staten gav, fick till följd att flera privata banker undvek att gå i konkurs - för övrigt Sveriges största borgensåtagande genom tiderna. Det är heller ingen överdrift att påstå att hela det finansiella systemet var hotat av sammanbrott i det mest kritiska skedet. Den thrillern glömmer vi lätt i dag.

Att bankerna nu börjat tillfriskna kan vi se i bankernas resultatredovisningar. Merparten av bankerna kommer att visa positiva resultat för 1994. Då höjs, vilket kan te sig ganska naturligt, röster för extra skatt på bankerna. De första fyra reservationerna, som är fogade till det betänkande som vi nu behandlar, handlar också om bankgarantiavgift. Jag har förståelse för ett sådant tankesätt, men jag måste ändå ställa mig frågan: Vem är det som egentligen får betala denna avgift eller skatt? Jo, alla tecken tyder på att det är de vanliga bankkunderna. I reservation nr 1 från Folkpartiet och kds säger man: "Det är rimligt att de berörda instituten erlägger en avgift för garantin till dess att en obligatorisk insättningsgaranti införs." Det tycker jag är att litet grand blanda ihop äpplen och päron. Det rimmar också illa med tidigare uttalanden om vikten av och strävandena att ge banker och andra kreditinstitut långsiktiga och stabila villkor. Spararnas insättning skall försäkras mot bankkonkurser. Förslaget till insättningsgaranti är på gång, vilket innebär att bankerna föreslås bli skyldiga att betala avgifter på ca 1 miljard kronor per år under de närmaste tio åren för att bygga upp en fond som skall skydda insättningarna i viss omfattning. De banker som erhållit en uttrycklig statlig garanti betalar redan en avgift för denna till staten på s.k. affärsmässiga grunder. Centern säger i sin reservation beträffande bankgarantiavgift: "Den sammanlagda årliga avgiften bör inte understiga 1 miljard kronor, och utformningen bör anpassas till strävan att åstadkomma ett sänkt allmänt ränteläge och krympande räntemarginaler." Detta är mycket dubbeltydigt. Det är en önskan om att få allt, men det är knappast realistiskt och väl genomtänkt. Dessutom förordar Centern att samtliga banker generellt skall omfattas av en bankgarantiavgift, vilket knappast kan betraktas som vare sig rimligt eller rättvist. Så till statens ägande av Nordbanken. Regeringen har mycket klart uttalat att man har för avsikt att sälja ut hela Nordbanken vid en tidpunkt då bästa möjliga pris för aktierna kan erhållas. Riksdagen har också tidigare bemyndigat regeringen att sälja Nordbanken. Något nytt initiativ eller uttalande av riksdagen i frågan är därför inte aktuellt. I reservation nr 5 delar Moderaterna, Folkpartiet och kds den uppfattningen men har en annan motivering. Det finns en annan ideologisk tolkning om privat och statligt ägande mellan framför allt moderater och socialdemokrater. Man säger t.ex. i reservationen: "Banken kan då få mer professionella ägare, som anger tydliga mål för verksamheten och som agerar på ett affärsmässigt sätt i relation till banken." Herr talman! Det finns mycket litet som talar för att ägandeformen i sig är av avgörande betydelse för kompetensen i ledningen. Turerna kring Nordbanken har varit många och kan faktiskt tjäna som exempel på detta. Nordbanken hade ett stort privatägande när staten tvingades ta över dess verksamhet. Det talar knappast för att privat ägande alltid är bäst. Däremot är det olyckligt om staten äger en bank samtidigt som företrädare för staten kräver att banken skall användas för att styra marknaden. Detta skapar en osäkerhet och oro som höjer räntorna och minskar konkurrensen, vilket i slutändan får betalas av bankkunderna. Centerpartiet vill däremot ha en stegvis försäljning och att man under det kommande budgetåret skall sälja högst 49 % av bankaktierna. Sådana låsningar är inte till gagn för Nordbanken som en stark bank som skall konkurrera på marknadsmässiga villkor. Sådana krav sänker priset på banken, speciellt mot bakgrund av kraven på att använda statens ägarinflytande till att sänka dess räntor och minska dess vinst. Detta förslag skulle tvinga oss att realisera statens egendom. Nordbanken att staten skall bestämma om dess inriktning. Det vore att hänga ryggsäck på banken, om staten gick in och detaljstyrde vissa räntor för en viss bank. Det skulle skapa en otydlighet om styrelsens och företagsledningens ansvar, eftersom det inte finns någon garanti för att man skulle uppnå någon effekt av detsamma. Så till Vänsterpartiet som har reserverat sig beträffande bankernas kreditgivning. Det är oerhört viktigt att samtliga banker tar sitt ansvar för att kapitalförsörjningen skall fungera. Det är också av stor vikt att få till stånd en ökad konkurrens och därmed också en bättre fungerande kreditmarknad. Det är dock viktigt att framhålla att det är de enskilda instituten som beslutar om villkoren för sin kreditgivning och att göra kreditprövningar inom de ramar som anges i banklagstiftningen. Förlustavdragen har också aktualiserats av Vänsterpartiet i en reservation. Jag vill i detta sammanhang bara säga att majoriteten i näringsutskottet har samma uppfattning som skatteutskottets majoritet, dvs. att samma principer för förlustavdrag för banker som för andra företag skall gälla. Självfallet skall bankerna följa Finansinspektionens föreskrifter. Vi förutsätter också att Inspektionen noggrant granskar dess efterlevnad. Värderingarna har varierat kraftigt, inte minst under den senaste tioårsperioden. Herr talman! Det viktigaste just nu är att den negativa ränteutvecklingen vänder och att kronan stabiliseras. Det är den absolut bästa medicinen för att de frågor som det nu aktuella betänkandet handlar om också skall få ett bra genomslag. Med det nu anförda, herr talman, vill jag yrka bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande nr

Herr talman! Sylvia Lindgren sade att vi politiker inte skall gå in och styra marknaden. Jo, det är precis just det som vi skall göra. Det är när man inte styr marknaden som det går åt fanders. Det är ju det som är ett av de stora problemen, det trodde jag att vi kom överens om redan i går vid den ekonomiska debatten. Sedan fick vi höra att om Nordbanken förblev statlig skulle detta enligt vår reservation innebära att man detaljstyrde räntor hit och dit. Så står det väl inte. Vad det handlar om är att man skall se till att banken får en policy, en inriktning, som går ut på att räntegapet skall vara litet och räntan skall vara låg. Det är ju en väldig skillnad mot att gå in och detaljstyra räntor, för det tror jag verkligen inte på. Det tror nog inte heller Vänsterpartiet på, inte nu för tiden i alla fall. Det vore bra om socialdemokraterna i det här fallet lyssnade på Villy Bergström, tidigare chef för fackföreningsrörelsens forskningsinstitut. Det vore ännu bättre om fler socialdemokrater lyssnade på Lena Klevenås. Hon har väckt en alldeles utmärkt motion i det här ämnet. Jag skall avsluta med att också säga någonting snällt. Jag är glad att regeringen och socialdemokraterna inte har fallit offer för den blå-röda röra och den populism som dessa partier försöker att få till när det gäller bankavgiften, en bankavgift som tvingar upp räntan för lantbrukare, för låginkomsttagare, för familjer och för familjer med arbetslöshet. Jag tycker att det är bra att socialdemokraterna vågar stå emot denna populism, mycket bra.
Herr talman! Jag vill säga till Birger Schlaug att det kommer en proposition om det här med insättargarantin, som skall behandlas vid ett senare tillfälle. Miljöpartiet föreslår att staten skall behålla Nordbanken för att på så vis kunna gå in och styra räntorna. Vi delar inte den uppfattningen om att en sådan ryggsäck skulle läggas på en statlig bank. Det är ju det enda argumentet som förordas här för att Nordbanken skall förbli statlig. Jag tycker också att man bör överväga riktlinjer för tillsyn av bankverksamheten i dess helhet. Det gäller inte bara Nordbanken, vare sig den är statlig eller inte. Därför kommer nu regeringen att tillsätta en utredning som skall se över regler om riskhantering, om internkontroll, om beslutsfattande, om Finansinspektionens möjligheter till ingripande och sanktioner, om ifall vårdslös kreditgivning skall beivras, om hur finansiella svårigheter skall hanteras osv. Det gäller att skapa regler som gör att vi inte hamnar i en sådan situation som vi gjorde under slutet av 80-talet och början av 90-talet. Det är det som är det viktiga. Men det skall vara regler som gäller för all bankverksamhet. Att konkurrensen skall öka är vi överens om. Där kommer man också att lägga fram förslag till en rad åtgärder ganska snart med inriktning just på konkurrens inom bankverksamheten.
Herr talman! Jag talade inte alls om insättargarantin. Jag vet inte riktigt vad Sylvia Lindgren svarade på. Hon kanske missuppfattade mig. Sylvia Lindgren sade att våra förslag skulle innebära en ryggsäck för den statliga banken. Det tror jag inte alls. Jag tror att det kunde vara ett sätt att hjälpa till att styra marknaden när det behövs, om man hade en statlig bank, inte med detaljstyrning av räntor men genom att banken har en policy som är litet annorlunda än de privata bankernas. Dessutom tror jag att det är väldigt viktigt med mångfald. Det är bra med kooperativa banker, med privata banker, med Domus, Konsum och ICA och JAK. Men varför skall man då säga nej till just en statlig bank? Varför? Mångfald i ägandet är nästan ett självändamål i vissa fall.
Herr talman! Vi har olika uppfattning om hur man skall använda sig av en statlig bank. Det som Birger Schlaug hela tiden återkommer till är just att man skall använda en statlig bank för att få ner räntorna. Jag vill påstå att det bästa receptet för att få ner räntorna är en ökad konkurrens, en ökad tillgänglighet och en ökad service. Här må då mångfalden på marknaden spela den absolut viktigaste rollen just för att få ner räntorna. Det finns en viss räntenivåskillnad i dag. Räntegapet kan minskas något, även om vi tycker att det borde gå fortare. Om man tar med hypoteken har i alla fall räntegapet minskat ganska rejält, men det är långt ifrån tillräckligt. Det är ändå mångfalden som är av den övergripande karaktären, och där finns tillgänglighet, service osv. med som viktiga instrument. Det är märkligt att man från Miljöpartiet nu så fajtas för att Nordbanken skall vara statlig.
Herr talman! Vi är överens om att bankavgifter, eller insättargarantiavgifter, påverkar räntor uppåt eller nedåt lika mycket, oavsett vad det kallas för. I betänkandet kan man utläsa att socialdemokraterna säger att man inte vill införa en bankavgift just nu, medan moderaterna väldigt klart säger att de aldrig vill införa en sådan avgift. Jag vill då fråga Sylvia Lindgren: Hur ser den situationen ut då ni kan tänka er att införa en avgift för bankerna?
Herr talman! Den frågan är naturligtvis omöjlig att besvara, Lennart Beijer. Men det insättarskydd som man från Västerpartiet har tagit upp här vid ett flertal tillfällen kan knappast betraktas som en återbetalning. De åtgärder som planeras är bl.a. att sälja ut Nordbanken till det pris som är det rätta. Dessutom tillkommer de utdelningar som Nordbanken ger under den tid som staten är ägare samt det som fås när Securum och Retriva säljs eller avvecklas. Men jag tycker att man blandar ihop insättargarantin och den skatt/avgift som här förordas. Beträffande insättargarantin får vi all anledning att återkomma till denna när den propositionen skall behandlas här i kammaren.
Herr talman! I betänkandet står det att "inte nu bör införas särskilda skatter och avgifter i syfte att finansiera kostnaderna för bankkrisen". Då frågar man sig naturligtvis: När, om inte nu, måste en sådan avgift i så fall införas? Man kan möjligen tänka sig en annan situation, och det skulle vara intressant att få veta hur den situationen skulle kunna se ut.

Herr talman! Jag vill först erinra om att den helt dominerande ägaren till den gamla Nordbanken var svenska staten. Det ledde också till känt resultat. Jag tycker att det är positivt att Sylvia Lindgren här i debatten mycket klart markerar att Nordbanken skall syssla med en strikt kommersiell verksamhet och att det därmed inte går att ålägga ett statlig företag eller en statlig bank andra uppgifter än andra aktörer på marknaden har. Så stark inneboende kraft har inte ett statlig företag. Därmed uppkommer då frågan: Varför skall det vara statligt ägande? Om man inte kan ålägga några andra uppgifter än sedvanligt kommersiella blir den logiska följden privatisering. Därmed blir det aktuellt med det som vi reservanter påpekar i motiveringen till reservation 5, att det behövs - vilket framgår klart av bankkrisen - klara och tydliga ägare som är beredda att ha vissa kontrollfunktioner och ta ett visst ansvar. Sådana företag har trots allt klarat sig bättre i många avseenden än de företag som inte har haft så tydliga ägare.
Herr talman! Jag vill först instämma med det som Sylvia Lindgren avslutade sitt anförande med, nämligen att hon hoppades att den negativa ränteutvecklingen skulle vända, att kronans värde skulle vända uppåt och att räntan därmed skulle sjunka. Det är oerhört viktigt för hela vårt näringsliv. Efter alla insatser som staten gjorde under de svåra åren tycker jag inte att det vore orimligt att ta ut en liten avgift från de banker som nu gör vinster. Om inte staten hade gått in och givit garantier åt bankerna vet vi inte hur det hade sett ut i dag. Vilket värde hade olika bankaktier då haft? I det här läget är det en mycket blygsam avgift som vi talar om. Om avgiften sedan skall övergå i en insättargaranti får man väl titta på det när det blir aktuellt. Sedan när det gäller stegvis försäljning vill man ju ha ut det största möjliga värdet av dessa aktier. Förfaringssättet var detsamma när vi sålde ut AssiDomän, och det gav ett bra resultat. Nu vill vi också ha ut största möjliga värde för Nordbankens aktier, och vi kan då använda oss av det sätt som vi tidigare har prövat.
Herr talman! Kjell Ericsson förordar en form av bankavgift. Han vill att den skall vara generell beroende på att alla har fått hjälp tack vare garantin. Det håller jag med om, och det sade jag också i mitt anförande. Men dilemmat Kjell Ericsson är ju att vi är litet osams om vem det är som skall stå för kostnaden, om man nu skall ta ut en avgift av den här typen. Det är det som är dilemmat. Vem är det som i själva verket får betala? Tyvärr är det inte den målgrupp som jag tror att Kjell Ericsson skulle önska, utan det blir bankerna som får stå för den kostnaden. I övrigt har vi tidigare gett regeringen ett bemyndigande att sälja Nordbanken. Det är mycket klart uttryckt att det skall göras när man kan få bästa möjliga ersättning för densamma och när det är lämpligast att göra det. Att gå in med ytterligare restriktioner med 49 % hit och dit och "stegvis försäljning" hit och dit är inte acceptabelt. I det fallet anser vi i stället att tidigare bemyndigande skall ligga kvar.
Herr talman! En sista kommentar till bankavgiften. Det är, som sagt, inte orimligt att ha en sådan i nuvarande läge. De höga räntorna beror på att det har varit en bristande konkurrens. Men i och med att konkurrensen nu ökar avseende både befintliga banker och nya banker som kommer till minskar också räntegapet. Bankavgiften skall tas ut på vinsten hos de här bankerna. Det är alltså inte fråga om att höja räntan. Som jag tidigare sagt rör det sig om en blygsam summa.
Herr talman! Det bästa sättet, Kjell Ericsson, att få ned räntor och minska räntegap är att ha tillgänglighet, service och ökad konkurrens. Regeringen har mycket klart påvisat att man kommer med förslag här senare. I det sammanhanget skulle jag vilja rekommendera Kjell Ericsson att läsa skriften Ut ur krisen, som har tagits fram av Finansdepartementet. Många av frågorna här beläggs mycket klart i den skriften.

Herr talman! Det finns de som i dessa tider ifrågasätter att vi har råd att ge anslag till kulturen. Vad dessa människor egentligen ifrågasätter är om vi har råd med kvalitet i våra liv. Relativt sett - detta har jag sagt förut i denna talarstol - ägnar vi här i riksdagen oss på tok för mycket åt verktygen, dvs. reglerna, lagarna, skatterna och den övriga ekonomin. Vi måste också ge utrymme åt målen med våra liv och samhällets roll i det sammanhanget. Då måste vi också ha utblickar framåt. Vi måste ge plats åt visioner. Där fyller kulturen, inte minst kulturarvet, sin roll både som fundament och som backspegel för att vi verkligen skall se vart vi är på väg. En satsning på kultur som en del av infrastrukturen genererar ju andra arbeten och förbättrar ekonomin. Dessutom är kultur en hälsobefrämjande faktor. Men, och detta vill jag understryka, kulturen har ett egenvärde, vilket vi påpekar i en motion. Kulturen behöver inte be om ursäkt för sin existens. I betänkandet tar man upp en mängd frågor i form av motioner som har väckts under den allmänna motionsperioden. Några av frågorna skall jag beröra. Först gäller det regionfrågor. Det är väldigt viktigt att vi inte glömmer bort någon del av landet, och det är viktigt att olika delar inte upplever sig vara missgynnade i förhållande till framför allt storstäderna - inte minst den kungliga huvudstaden. Många av frågorna kommer att behandlas i pågående kulturutredning. Därför är det kanske inte rätta tillfället att nu ställa sig bakom en hel del av de i och för sig väl underbyggda förslag som lagts fram i motionsform. Det gäller t.ex. Marinmuseets ställning i Teater i Göteborg som riksansvarig för barn och ungdomsteatern. Där får vi avvakta vad Kulturutredningen i höst lägger fram. I en motion tas frågan om en bibliotekslag upp. Men inte heller den frågan är det kanske rätta läget att i dag diskutera. Vi får se hur lagförslaget ser ut. Den här frågan har ju ganska ingående diskuterats här under tidigare år. Jag vill bara betona att vi inte tror att det är rätta sättet att slå vakt om eller att förbättra biblioteksverksamheten. I motion 285 har vi ett förslag som kanske kan sägas vara en liten innovation. Vi skulle nämligen vilja ha ytterligare folkligt engagemang när det gäller finansieringen av förnyelse och nya yttringar i kulturen. Därför föreslår vi att staten går in med ett litet grundkapital till vad vi kallar för svenskarnas kulturfond.

Herr talman! Utan att göra avkall på något av våra yrkanden eller någon av våra reservationer avstår vi från att här i kammaren i detta ärende yrka bifall till vår reservation.

Herr talman! Vi har i dag förmånen att debattera övergripande kulturfrågor. Jag anser att mycket av den debattid som vi borde ha haft faktiskt redan har slösats bort. Den nya kulturpolitiska utredningen lägger ju i mångt och mycket locket på i den kulturpolitiska debatten. På 60-talet var det fart i kulturdebatten. Den debatten ledde senare till ett utredningsarbete där de kulturpolitiska målen år 1974 lades fram för riksdagen. Många av de frågor som då debatterades är aktuella även i dag. Kulturpolitiken skulle då medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för att denna frihet skulle kunna utnyttjas. Kulturpolitiken skulle ge människor en möjlighet till egen skapande aktivitet och främja kontakten mellan människor. Kulturpolitiken skulle motverka kommersialismens negativa verkningar och främja en decentralisering av verksamheten och beslutsfunktionerna. Kulturpolitiken skulle i ökad utsträckning utformas med hänsyn till eftersatta gruppers erfarenheter och behov. Kulturpolitiken skulle möjliggöra konstnärlig och kulturell förnyelse och garantera att äldre tiders kultur skulle tas till vara och levandegöras. Man skulle också främja ett internationellt kulturutbyte. Trots att dessa mål från 1974 fortfarande är gångbara har debatten faktiskt avstannat. Bl.a. säger utskottet: De frågor som omfattas av Kulturutredningen skall inte föregripas. Jag anser att det är felaktigt. Utredningen har nu hållit på i ett par år, och det dröjer minst ett halvår innan ett betänkande kan läggas fram. Därefter skall betänkandet ut på en omfattande remiss. Om ungefär ett år kommer vi sedan att här kunna ta ställning till om målen skall förnyas eller inte. Jag ifrågasätter det. Vi har ju mål som gäller från den tidigare kulturutredningen, från 1974. Det är de målen som skall gälla, och det är enligt dessa som vi i dagsläget skall fatta beslut. Jag anser att det är fel att ideligen hänskjuta det ena ärendet efter det andra till Kulturutredningen. Vi behöver skaparkraft och nytänkande i svensk politik nu! Därför är det felaktigt att hela tiden lägga locket på. Det förvånar mig att Lennart Fridén här säger att vi inte skall spara på kulturen. I och för sig yrkade han inte bifall till den reservation som han skrivit under. Men i utskottet återkommer just Moderaterna till att anslaget skall minskas även när det gäller kultur på grund av det statsfinansiella läget. Utskottet har också behandlat frågan om en bibliotekslag, och regeringen har gett Kulturutredningen i uppdrag att komma med förslag till en sådan lag. Det är lovvärt, men för den skull finns det väl ingen anledning att inte ta upp frågan i utskottet och här i kammaren. Jag vill även göra kammarens ledamöter uppmärksamma på att det här med en bibliotekslag i grunden är ett förslag från Vänsterpartiet som nu tagits upp av Socialdemokraterna. Det finns mycket att debattera om när det gäller biblioteken. I t.ex. EU:s regler för samhällssanktioner och rättsliga åtgärder står det under punkten 84: Varje anstalt skall ha ett bibliotek som kan användas av alla kategorier fångar. Biblioteket skall vara försett med ett brett urval av böcker för både rekreation och utbildning. Fångar skall uppmuntras att använda biblioteken. Så långt möjligt skall anstaltsbiblioteken ordnas i samarbete med samhällets biblioteksverksamhet. Hur är det egentligen i Sverige? Kommer bibliotekslagen även att omfatta institutioner? Kommer lån från forskningsbiblioteken att vara gratis? Och hur kommer IT-frågan att behandlas i utredningen? Jag har också i utskottet tagit upp frågan om en mångkulturell riksscen för folkmusik och dans. Utskottet svarar att detta blir eventuellt föremål för Kulturutredningen. Jag tror inte att det blir så. Jag har nämligen sett dispositionen på arbetet. I stort sett alla områden som rör kulturpolitiken tas upp. Jag tror också att det blir ytterst ytliga ställningstaganden som görs i utredningen. Därför anser jag att vi skulle kunna debattera även den här frågan mycket mer än vi hitintills har gjort. Jag yrkar bifall till reservation 2. Även reservation 3 ställer jag mig bakom. Men jag yrkar inte bifall till den nu, eftersom jag vill underlätta voteringen.

Herr talman! Det är synd att Charlotta Bjälkebring inte lyssnar. Det är mycket bra om man gör det när man debatterar med varandra. Jag har inte sagt någonting om att man inte skall spara på kulturen. Jag sade att den var mycket viktig. Det var helt riktigt som Charlotta Bjälkebring påpekade att vi i vår motion har tagit upp ett antal sparförslag. Jag skall beröra dem litet när vi diskuterar kulturutskottets betänkande nr 16. När det gäller bibliotekslagen tror jag att vi skulle känna igen argumenten från tidigare. Jag och Åke Gustavsson har vid minst två tillfällen under de senaste åren debatterat bibliotekslagen i kammaren. Det skulle inte ge särskilt mycket. När Charlotta Bjälkebring nu har kommit som ny ledamot har hon naturligtvis inte tagit del av de debatterna. Jag skulle rekommendera henne att titta på protokollen från de tre senast föregående åren. Där finns en rejäl redovisning av de debatter som förts om bibliotekslagen. Nu är utredningen på gång och därför menade jag att det finns skäl att avvakta. Att ytterligare debattera detta i dag tycker jag skulle vara fel.
Herr talman! Givetvis har Lennart Fridén tolkningsföreträde på det han säger. Men min uppfattning är ändå att han tycker att man även skall spara på kulturen, fast han inte yrkade bifall till det just i dag. Jag tycker att det är synd att Kulturutredningen lägger lock på den kulturpolitiska debatten, som jag tror att samhället behöver. Jag vill inte på något sätt lägga locket på här, trots att Lennart Fridén försöker tillrättavisa mig. Sådana här tillrättavisanden gör lätt att människor inte vågar ställa sig upp och säga vad de tycker. Men jag hoppas att den fortsatta debatten inte skall återspegla detta.
Herr talman! Det här med semantik är naturligtvis alltid svårt. Det är inte fråga om tolkningsföreträde. Det är fråga om vad jag faktiskt sade. Jag har mitt manus framför mig. Det är inte fråga om en tillrättavisning av Charlotta Bjälkebring. Det var ett litet vänligt tips om var man kan finna de tidigare debatterna. Det tog jag som en liten service från min sida. Men Charlotta Bjälkebring behöver inte alls ta åt sig eller på något sätt ta det till sig. Det är upp till var och en var man skaffar information om debatten så som den pågår och så som den har varit.

Herr talman! Eftersom vi börjar med att prata om betänkandet Övergripande kulturfrågor skulle jag vilja säga att utifrån den utomordentligt allvarliga ekonomiska situation Sverige befinner sig i anser vi i Miljöpartiet de gröna att det är särskilt viktigt att satsa på kulturen. Vi gör många stora besparingar inom andra områden, en del större än regeringens, men inom kulturen tycker vi att det är viktigt att satsa. Kulturen är ju människans sätt att bekräfta sin identitet, sin självrespekt och utveckla sin innovativa förmåga. Det är kulturen som formar och formulerar morgondagens idéer och verksamhet. När vi pratar om offentligt stöd, skattemedel, till kultur vill jag påpeka att vi tycker att den kultur som inte är kommersiellt självbärande skall ha offentligt stöd. Vi vill bevara det kulturella nätverk som byggts upp under de senaste decennierna och samtidigt peka på nya kulturformer. De måste beredas plats och stödformer måste omprövas. Det fria obändiga flödet får inte hämmas av konservatism, stagnation eller institutionernas tyngd. Jag vill med det säga att vi ställer oss bakom punkterna 7, 8 och 10 i vår motion Kr205 och jag yrkar bifall till reservation 2. När det gäller stöd till länsmuseer och länsteatrar tycker vi att det är självklart att förvalta det vi redan har byggt upp. Men vi tycker inte att vi nu skall stoppa upp och hänvisa allt till Kulturutredningen. Vi säger att när vi nu skall prioritera och satsa nytt skall vi kunna göra det på länsmuseer och länsteatrar. Kulturutredningen, som nu har begärt förlängning till augusti, kommer att debatteras länge, den kommer att remitteras länge och det kommer att ta flera år innan vi får ett beslut med anledning av den utredningen. Vi tycker inte att det finns något skäl att hämma en utveckling och framför allt inte en debatt under den tiden. Jag kan inte se att Kulturutredningen i sig skulle ha sagt att vi inte skall debattera kultur. Tvärtom, är det någon gång vi skall debattera kultur, utveckling och framtida satsningar är det väl nu när utredningen går in i sitt slutskede. Det står i regeringsförklaringen att vi skall ha en bibliotekslag. I Kulturutredningen, som jag själv sitter i, jobbar vi med den här frågan. Men eftersom jag misstänker att det kan bli långbänk i det här ärendet yrkar jag bifall till den motion som säger att vi snarast skall ha en bibliotekslag. Vi ser i Miljöpartiet att bibliotekslagen är ett mångårigt krav från bibliotekarierna. Vi ser det inte som något speciellt krav från Slutligen vill jag ta upp Stiftelsen Framtidens kultur. Vi vill inte tala om vad stiftelsen skall göra, utan vad den inte skall göra. Vi vill att den inte skall ha karaktären av arbetsmarknadspolitiska insatser. Det står i stiftelsens regler att stödet skall ges till långsiktiga och nyskapande projekt. Det tolkar vi som varaktiga kulturprojekt.

Herr talman! Kultur definieras ibland som andlig odling. Jag vill tänka mig kulturen så, att den får oss att växa som människor. Att aktivt uttrycka sig eller ta del av litteratur, dans, teater och bildkonst ger oss bättre möjlighet att lära känna oss själva. Dessa uttrycksmedel sätter spår i verkligheten, i våra liv, i form av seder, vanor, miljöer och föremål. Det har genererat en mångfald av verksamheter på kulturområdet. De har olika inriktning och mycket olika omfattning. Det är viktigt att veta hur fältet ser ut, vilka mål man har för kulturpolitiken och vilka vägar man vill använda för att nå dem. Vi måste veta vad vi prioriterar, att vi prioriterar rätt, att pengar vi satsar stöder verksamheter som vi tycker är viktiga. Till dessa uppgifter och många fler tillsattes 1993 en rad parlamentariska utredningar, Teaterutredningen, Museiutredningen och Internationella utredningen, vars betänkanden tillsammans med tilläggsdirektiv överlämnades till Kulturutredningen, som är mycket stor. Kulturutredningens uppdrag är enormt, kan man tycka. Det finns som i alla andra fall med utredningar inte så starka skäl att föregripa deras arbete. Det förväntas bli klart under sensommaren. Med hänsyn till att en stor del av våra motionsyrkanden i utskottet, både mina och andras, förväntas bli föremål för överväganden av utredningen har jag i utskottet inte reserverat mig för allt. Så är det också i de övriga betänkanden vi debatterar i dag. Men jag ser fram mot att den kulturdebatt jag hoppas vi får kan fortsätta och förstärkas när vi får Kulturutredningens resultat. Efter vad jag förstår ingår inte i Kulturutredningens uppdrag att belysa kulturen som produktivitetsfaktor. Jag har i motionen Kr264 anfört behovet av en ekonomisk expertutredning om kulturens betydelse som lokaliserings och produktivitetsfaktor i Sverige. Det råder inom kulturutskottet stor enighet om att kulturen har ett egenvärde. Det har också Lennart Fridén nyss påpekat. Det underströks starkt i den allmänpolitiska debatten i januari och jag vill åter understryka det. Därom skall inget tvivel råda. Därför behöver man inte bortse från att kulturen även kan ha andra intressanta effekter. En studie som har gjorts visar att om kulturlivet håller hög kvalitet är det en viktig tillväxtfaktor. Universitet och flygkommunikationer har visat sig vara viktiga tillväxtfaktorer, men som tredje faktor kommer kulturen. I en utredning som heter Kultur som lokaliseringsfaktor drar Lisbeth Lindeborg, på grundval av tyska studier, slutsatsen att begreppet "kulturella subventioner" egentligen borde ersättas med "kulturella investeringar". Utredningen visar att med det traditionella industrisamhället på utgående har vissa gamla lokaliseringsfaktorer förlorat i vikt. I västliga industristäder är nödvändiga "hårda" lokaliseringsfaktorer oftast tillgodosedda. Då blir andra kriterier utslagsgivande, som t.ex. lokaliseringsfaktorn kultur. Ett flertal studier från olika länder visar en ökande efterfrågan på kultur när man väljer lokalisering för företag och bostadsort för arbetstagarna och deras familjer. Ett blomstrande kulturutbud fungerar också som en magnet och drar till sig en rad andra viktiga verksamheter. Mycket talar dessutom för att kulturen i sig själv är en tillväxtbransch, om man får uttrycka det så. Även om kulturens stora betydelse inte kan beskrivas i ekonomiska termer och även om det är nödvändigt att kulturen behåller sin integritet, vore det värdefullt att tillsätta en ekonomisk expertutredning som visar på kulturens betydelse som lokaliseringsoch produktivitetsfaktor i Sverige. Herr talman! För tids vinnande yrkar jag inte bifall till min reservation nr 5, men jag står naturligtvis bakom den.

Herr talman! Det har antytts av flera att i och med att Kulturutredningen arbetar kan man inte föra någon debatt. Jag delar inte den uppfattningen. Tvärtom tror jag att det är viktigare än någonsin att göra det just när utredningen arbetar. Däremot - och det är en helt annan sak - kanske det inte är lämpligt att riksdagen fattar ett antal frejdiga beslut som förändrar förutsättningarna för viktiga delar av kulturpolitiken, samtidigt som man ingående försöker utreda vilken kulturpolitik vi skall ha för framtiden. Det är viktigt att hålla isär begreppen. Jag tror att de flesta oss vid närmare eftertanke tycker att det är viktigt att vi har en levande kulturpolitisk debatt. Sedan är det en helt annan sak att man inte nu skall låsa riksdagen. Det är t.o.m. så att Kulturutredningen har gjort vad den kunnat för att stimulera en debatt. Ett uttryck för detta, och det är viktigt, är att utredningen när den var nytillsatt ägnade mycket tid åt att resa runt i vartenda län i Sverige för att få in synpunkter från olika institutioner, kulturarbetare och olika grupper. Jag skall gärna delta i denna debatt, och från denna talarstol, och tala om vad jag tycker är principiellt viktigt i kulturpolitiken, trots att en del inte tycker att man skall göra det medan utredning pågår. Om vi skall ha någon respekt för en statlig kulturpolitik är det oerhört viktigt att vi i väsentliga avseenden lägger fast vad vi tycker är viktigt. Den första punkt som jag tycker är central för en aktiv kulturpolitik vad gäller det statliga ansvaret är att satsa på barn och ungdom. Speciellt i en kärv ekonomisk tid tenderar just de svaga grupperna, de som inte har de vuxnas röst, att hamna i skymundan. Dit hör framför allt barnen. Ett uttryck för detta är att satsningarna på kultur i skolan har minskat, i vissa fall katastrofalt. På motsvarande sätt kan man säga att det är oerhört viktigt att satsa på ungdomars fritid, om vi skall kunna ge dem en chans till ett rikt och meningsfullt liv. Den andra viktiga saken när det gäller kulturpolitiken, viktigare än någonsin, är att en aktiv kulturpolitik i sig kan medverka till att minska främlingsfientligheten. Har man en kulturpolitik som står för öppenhet, tilltro och trygghet i den egna miljön ökar viljan och förmågan att ta till sig främmande intryck, intryck från andra kulturer och religioner än den som man själv har. Därför är det oerhört viktigt att man i de sammanhangen kan föra en aktiv kulturpolitik. Den tredje punkten som är viktig för en kulturpolitik, och där jag hoppas att Kulturutredningen kan komma med bra förslag, är att utifrån det enkla slagordet "Utan konstnärer ingen konst" konstatera att det är viktigt att se till att konstnärligt verksamma får rimliga ekonomiska villkor. Därför är det också viktigt att vi prövar på vilket sätt detta kan ske. Jag är övertygad om att Kulturutredningen i det avseendet kommer att utföra ett ingående arbete. Den fjärde punkten som är viktig för en samhällelig, i detta fall statlig, kulturpolitik är att se till att ge fler praktiska möjligheter att ta del av kulturen, att själva utöva kultur, att aktivt konsumera kultur och delta i kulturlivet. Hur mycket man deltar i kulturlivet är i många avseenden klassbundet. De som är minst benägna att vara aktiva inom kultursektorn är de som bor i glesbygd, de som kommer från arbetarklassen. Oftast är det män som är minst benägna. Omvänt är storstadsbon som är välutbildad och dessutom kvinna som är högkonsumerande. Jag tror att det viktigt att man skapar förutsättningar för att vidga deltagandet, både socialt och geografiskt. Vi skall också se till att männen börjar efterfråga mer kultur så att vi får jämställdhet även på det området. Det har diskuterats om att anslå mer pengar till kulturen. Jag tillhör dem som tycker att det är en investering i framtiden att investera i kulturen. Att investera i kultur är att investera i människors utveckling. Det är att investera i sådana viktiga saker som yttrandefrihet och demokrati.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
Herr talman! Jag vill, precis som Åke Gustavsson och andra som deltagit i debatten, ha en levande kulturdebatt. Men jag tycker faktiskt att kulturdebatten i dag är otroligt lam. Alla på något sätt väntar på utredningens betänkande. Man väntar på den debatt som skall komma efter det att Kulturutredningen har kommit med sitt förslag. Men jag anser att det då är delvis för sent. Det är nu vi behöver en kraftfull kulturpolitisk debatt, inte bara i kammaren utan över huvud taget i samhället, i tidningar. Hur går egentligen kultursatsningarna ihop men alla de neddragningar som nu sker i kommuner och landsting? Jag är allvarligt oroad över detta.
Herr talman! Drastiska nedskärningar i kommuner går naturligtvis inte ihop med en aktiv kulturpolitik, men det är inte heller det ansvarsområde som vi har här. Vårt ansvar är att se till att de mål som man sätter upp för den statliga kulturpolitiken skall fungera som riktlinjer när kommuner och landsting sätter upp sina mål. Däremot kan jag säga att det som sker inom den statliga budgeten inte innebär några neddragningar. Den stora satsning som sker inom föremålsområdet, som ju är en del av vårt gemensamma kulturarv, är en investering för framtiden. Det gäller sådant som annars förstörs. Det är en viktig investering, speciellt i kärva ekonomiska tider. Jag kan hålla med Charlotta Bjälkebring om att det finns en hel del personer som i tystnad sitter och väntar på utredningen. Jag delar uppfattningen att det är fel, det blir för sent. I den mån någon till äventyrs läser protokollet från debatten vill jag gärna säga att jag hoppas att alla som är intresserade av dessa frågor tar aktiv del i den diskussion som är helt nödvändigt för en vital kulturpolitik.

Värderade talman! Mest inflytande får man om tillhör en regering. Det vet vi alla. Vi vill alla tillhöra regeringen. Det har märkts inte minst under de senaste dagarna. Jag har sällan sett några rapporter från valvakor där man jublar därför att man har hamnat i opposition. När Birgit Friggebo under den förra regeringsperioden var kulturminister lyckades hon hålla uppe kulturens fana ganska högt i regeringen och lyckades få fram en ökning av kulturanslagen varje år. Socialdemokraterna däremot kritiserade oss och sade att med en socialdemokratisk regering skall det minsann bli åtskilliga miljoner mer till kultur. Därför måste ni förstå att vi är både snopna och besvikna när det sedan blev en socialdemokratisk regering och Margot Wallströms första budget innebar en försämring av stödet till kulturen. Värderade talman! Av det här betänkandets rubrik framgår att vi skall diskutera övergripande kulturfrågor. Folkpartiet har i motion 1994/95:Kr240 gjort en mängd markeringar. Vår huvudsynpunkt har varit att vi vill återställa anslagen till kulturen till vad de var under den förra regeringsperioden. Vi försöker att tala för en höjning av anslagen i förhållande till vad socialdemokraterna nu har föreslagit. Vi återkommer i flera andra betänkanden under dagen, så jag gör ingen annan markering än just detta att vårt huvudbudskap är att vi är besvikna över att man inte lyckats hålla uppe kulturanslagen bättre än vad som framgår av propositionen.
Herr talman! Jag bidrar möjligen till historieskrivningen genom att säga att under den förra socialdemokratiska regeringen fick vi en ökning på 350 miljoner kronor av anslagen till kulturen, om jag inte minns fel. Det var en nedgång under Birgit Friggebos tid. Nu upplever jag inte någon nedgång inom kultursektorn. Däremot har den socialdemokratiska regeringen lyckats hålla uppe en annan del inom kultursektorn, där man systematiskt skar under den borgerliga regeringen. Jag tänker då på folkbildningen som drabbades av en minskning av anslaget i storleksordningen 400-500 miljoner kronor. Det tycker jag kan nyansera den bild Carl-Johan Wilson försökte ge av socialdemokratisk kulturpolitik.

1994/95:Kr240 har vi bl.a. föreslagit omfördelningar av ett antal anslag inom kulturområdet. I just det här betänkandet KrU18 ingår ett förslag från Folkpartiet om minskning av stödet till sysselsättningsinsatser inom kulturområdet med 60 miljoner kronor. Det framgår av reservation 7. Jag har alltjämt den uppfattning som framgår av motionen, men jag nöjer mig med de markeringar av detta som utgörs av motionen, betänkandet och detta inlägg. De 60 miljoner kronorna vill Folkpartiet använda för ökade insatser inom andra kulturområden som inte hör till det här betänkandet. Dem återkommer vi alltså till. Värderade talman! I detta betänkande finns också en anslagspost som heter Arbetets museum i Norrköping. Där hade regeringen från början föreslagit att Arbetets museum skulle få 15 088 000 kronor. Sedan har utskottets majoritet ökat det med en miljon. Jag tycker att regeringens förslag var bra. Det framgår av reservation 2, men jag gör inga andra markeringar än på detta sätt. Det är intressant att pröva hur vi kan förkorta arbetet här i kammaren genom att göra dessa markeringar som ur protokollsynpunkt är tillräckligt tydliga utan att vi behöver yrka bifall till dem. Det tror jag talmannen uppskattar.

Fru talman! Jag vill börja med att konstatera det positiva i att regeringen i årets budget har tagit fasta på det förslag som Museiutredningen lade fram för snart ett år sedan. Det behövs en räddningsaktion för att bevara och ta till vara det kulturarv som finns vid landets museer och arkiv. Utgångspunkten för Museiutredningen var inte i första hand att föra fram Museisveriges synpunkter och krav. Utredningen utgick i stället ifrån medborgarperspektivet och ställde frågan: Vad skall vi ha våra museer till? En av slutsatserna som utredningen drog av sitt arbete var kortfattat att museerna är en viktig del av vårt kollektiva minne. Här finns vår historia, här finns kunskaperna och vittnesbörden om vårt ursprung och våra rötter. Men - och detta är viktigt - utredningen ställde också följdfrågan: Är minnet värt något om det inte används? Svaret på den frågan blev följdriktigt: Vi skall lagra viktig kunskap och information i minnet och vi skall använda detta för att bilda oss, lära av historien för att bättre kunna möta framtiden. Det är bildningsuppgiften som står i centrum för museernas verksamhet. Om man tar fasta på bildningsuppgiften så blir de statliga museernas roll i framtiden mindre av byggnader och monument och mer ägnad åt strategiska, stödjande och nätverksbyggande insatser. Det är en resurs som i ökad utsträckning kommer fler människor och hela landet till del. När nu riksdagen inbjuds att fatta beslut om en satsning på 235 miljoner kronor för att genomföra räddningsaktionen vid landets museer och arkiv, så innebär detta projekt att vi har goda möjligheter att till kommande generationer och till nästa årtusende överlämna ett väl förvaltat kulturarv. Kulturutskottet betonar att projektet skall genomsyras av kvalitet. Utbildningsinslag måste också finnas med, liksom gallringsprinciper. Hur projektet konkret skall genomföras ankommer i stor utsträckning på regeringen att klara ut. En viktig utgångspunkt för satsningen på vårdberget är att den skall göras som en åtgärd i syfte att skapa arbetstillfällen. Skall satsningen vara motiverad utifrån den bakgrunden är det nödvändigt att hela landet får del av insatsen. Det går inte att göra en arbetsmarknadspolitisk satsning på 235 miljoner kronor om den i huvudsak hamnar i Stockholmsregionen, där förvisso arbetslösheten också är alldeles för hög men där ändå arbetsmarknaden är bättre än på andra håll i landet. Museiutredningen pekar i sitt förslag på vikten av att det byggs upp vård och konserveringsresurser på flera håll i landet, just av detta skäl. Därför framstår det, åtminstone för mig, som något ologiskt att moderaterna i ett förslag anser att anslaget till Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna skall minskas i förhållande till vad regeringen har föreslagit. Folkpartiet föreslår, som Carl-Johan Wilson har redogjort för, en ordentlig minskning av anslaget till vårdprojektet och menar att man i stället skall använda medlen till andra angelägna insatser på kulturområdet. Utskottsmajoritetens uppfattning är en annan och, enligt min mening, en riktigare bedömning. Dels behövs resurserna i den storleksordning som har föreslagits om det skall bli någon rejäl insats på det här området. Dels är det också viktigt att medlen hålls samman till det de är avsedda för. Om vi skall göra en insats för att bevara denna del av vårt kulturarv skall det göras helt och inte delt. Fru talman! Till betänkandet har fogats två reservationer angående Arbetets museum i Norrköping. I vanliga fall har museerna rollen att samla in, vårda, visa och forska kring föremål. Arbetets museum har i huvudsak en annan roll, där det handlar om att dokumentera, forska och sprida kunskap om "arbetet" som företeelse. Det handlar alltså inte om att samla på maskiner eller arbetsredskap, inte om att samla på produkter, utan det handlar i första hand om att samla på människors upplevelser och erfarenheter av arbetslivet och att levandegöra detta genom skrifter, utställningar och seminarier. Arbetets museum har en viktig roll i fråga om att bevara våra industriminnen - en uppgift som med säkerhet växer i takt med att vi övergår från industrisamhället till informationssamhället. Det pågår och planeras nu vid museet ett projekt om det industriella kulturarvet. Ett annat projekt handlar om de mänskliga rättigheterna, där man också har för avsikt att bygga upp ett pedagogiskt centrum, där de mänskliga rättigheterna görs begripliga och konkreta för barn och ungdom. För att Arbetets museum skall ha reella möjligheter att utveckla sin verksamhet i den planerade riktningen föreslår kulturutskottets majoritet att riksdagen beslutar anslå 1 miljon kronor mer än vad regeringen föreslagit. I den moderata reservationen föreslås att museets anslag minskas med 2 miljoner kronor. Detta skulle naturligtvis omöjliggöra den utveckling av verksamheten som Arbetets museum önskar. Jag vill dessutom understryka att museets stiftare har tagit ett stort ansvar genom att man har bekostat investeringarna i den fastighet som museet inryms i. Elisabeth Fleetwood berörde denna fråga, och jag vill understryka att stiftarna i det här fallet tar sitt ekonomiska ansvar. Inte heller c-, fp och kds-förslaget, som i det här fallet är liktydigt med regeringens, anser utskottets majoritet vara möjligt att anta, om man som utgångspunkt har att Arbetets museum skall kunna utvecklas i den angelägna riktning som jag redan har redogjort för. I sammanhanget vill jag betona att höjningen av anslaget till Arbetets museum görs möjlig genom en omfördelning av kulturbudgeten och alltså inte innebär någon ökning av det totala anslaget på kulturområdet. I moderaternas motion föreslås vidare att anslaget till Riksutställningar skall minskas med 15 miljoner kronor. Denna uppfattning delas inte av utskottet. I den moderata reservationen tar man sin utgångspunkt i Museiutredningen och menar att Riksutställningars verksamhet skall bli mer koncentrerad och efterfrågestyrd. Det är riktigt att utredningen förde fram detta förslag, men ett viktigt tillägg i sammanhanget är att Museiutredningen menade att de resurser som därmed frigörs ändå skulle komma Riksutställningar till del i form av beställningar och utställningsprojekt som genomförs i samarbete med andra delar av Kultursverige. Museiutredningens förslag om Riksutställningar skall prövas av den nu pågående Kulturutredningen, och utskottet menar att det finns goda skäl att avvakta vad Kulturutredningen säger om Riksutställningar innan några mer omfattande förändringar görs. Fru talman! Med de motiveringar jag nu har lämnat hoppas jag att jag har redogjort för skälen till att kulturutskottet föreslår avslag på de motioner som behandlas i detta betänkande. Jag yrkar därmed bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! När det gäller Arbetets museum vill jag egentligen bara säga till Elisabeth Fleetwood att det är självklart att stiftarna inte en gång för alla har skrivit fast ett ansvar som skall ligga på en viss nivå. Det är klart att stiftarna också i det här fallet så småningom skall ta ett större ansvar. Men i kulturutskottet har vi gjort den bedömningen att den verksamhet som nu planeras för bl.a. barn och ungdom, kvinnoprojekt och industriminnesvård är så pass angelägen att vi anser det vara viktigt att öka resurserna för Arbetets museum från den utgångspunkten. Jag vill upprepa att den ökningen inte innebär ett utökat kulturanslag i sin helhet, utan vi gör alltså med detta en omfördelning inom kulturanslaget. När det sedan gäller Föremålsvården i Kiruna förstår jag inte varför Elisabeth Fleetwood inte kan se det logiska, i ett läge när vi pratar om att det handlar om att vårda våra föremål i museer och arkiv, i att detta inte bara skall göras i Stockholm. Det handlar ju om att bygga upp konserveringsresurser och vårdresurser runt om i landet i olika regioner. Att i detta läge då dra ned på en verksamhet som redan finns och som med säkerhet kommer att användas i detta sammanhang är oförståeligt för mig. Jag får inte logiken att gå ihop på det området.

Fru talman! Jag vill återigen ta upp Stiftelsen Arbetets museum. Om vi tittar bakåt i tiden och på de debatter om Arbetets museum som vi har haft här i kammaren, finner vi att det ständigt har kommit propåer från de borgerliga partierna, i synnerhet från Moderaterna, om att resurserna till Arbetets museum skall skäras ned. Jag tror att det hos de borgerliga partierna här föreligger en olycklig koppling, så att de ser detta som arbetarrörelsens museum. Det är alltså på det sättet att Arbetets museum skildrar arbetslivet. Om det varit så att näringslivet hade varit intresserat av att göra detta hade man säkert ställt upp. Näringslivet har tydligen valt att göra sina satsningar i Tekniska museet, som också är en stiftelse. Men där ställer inte Elisabeth Fleetwood kravet att det skall göras nedskärningar. Däremot ställs det kravet på Arbetets museum, som faktiskt i större utsträckning än någon annan kanske behöver ett statligt stöd för att kunna genomföra sin verksamhet.

Fru talman! För att ytterligare stimulera den allmänna kulturdebatt som vi alla efterlyser vill Miljöpartiet nu marknadsföra en del idéer om nya museer. Vad sägs om t.ex. ett kvinnomuseum? Sverige har i dag den bästa parlamentariska kvinnorepresentationen i världen. Nu gör vi nästa markering - eller hur, fru talman? Vi bygger ett kvinnomuseum - det första i världen med en allomfattande beskrivning av kvinna-hem, kvinna-samhälle och kvinna-yrkesliv. Vad sägs om ett filmmuseum? Vet ni att det är flera i Sverige som går på bio än som går på idrottsarrangemang? Men vi har inget filmmuseum. Svensk film har länge saknat en central plats där hundra år av filmkonst skulle kunna visas upp. Vi behöver ett nationellt filmmuseum, ett spännande museum. Vad sägs om ett teatermuseum? Trots att Sveriges städer och regioner har ett rikt och väl utvecklat inhemskt teaterliv finns det inget nationellt teatermuseum. Det här var några axplock bland idéer till museer och förnyelse. Vi har också föreslagit medel för att sätta i gång en projektering, men det förslaget kommer upp i annat sammanhang. Jag skulle också kort vilja säga ett par ord om Arbetets museum. Det museet arbetar ju mycket med mänskliga rättigheter. De utställningar som pågår just nu är Barnarbete i världen, Familjens utveckling och en underbar utställning om kvinnans åldrande. Vi i Miljöpartiet ger gärna offentligt stöd till kultur som inte är kommersiellt självbärande. Trots att arbetstagarnas organisationer och kooperativa rörelser ställer upp bakom Arbetets museum med finansiering visar det sig svårt att få sponsring till just det som har att göra med barn och kvinnor. Men det är väl självklart att alla vill ha hjälp med sponsring, så det är väl då bara att hoppas att det blir bättre i framtiden - att fler vill satsa på att sponsra mänskliga rättigheter.

Fru talman! Jag tänkte ta upp ett ärende som jag har motionerat om nu för fjärde året, men jag har inte tidigare tagit kammarens tid i anspråk med att debattera det. Det handlar om Kolmårdens djurpark. Motionen har fått ett omfattande svar i det här betänkandet med en beskrivning av situationen kring djurparken och kring Skansen, som är ett jämförelseobjekt i sammanhanget. Under flera år har flera partier stått bakom motioner i det här ärendet. Vi har då också tagit upp momsfrågan, som ju behandlas av ett annat utskottet, och möjligheten att titta närmare på om även den här nationella kulturverksamheten skall ha ett statligt anslag. Några tidigare talare har pläderat för ett antal nya museer, men det är då väsentligt att titta närmare på vad vi gör för att klara de verksamheter som redan finns. I tidigare betänkanden har utskottet också hänvisat till utredningar - det har hänvisats till Museiutredningen, till momsutredningar och i det här betänkandet till Kulturutredningen. Det är det sista som gjort att jag nu ändå har begärt ordet. Det kanske är dags att titta litet närmare på detta och inte bara hänvisa till pågående utredningar. Vid Kolmårdens djur och naturpark sker en målmedveten satsning på att bevara djurarter som är utrotningshotade. Det finns många olika djurformer som är mer eller mindre hotade i sina ursprungliga utbredningsområden. Det handlar också om hotade svenska tamdjur. De riskerar att försvinna utan den hjälp som djurparken innebär, eftersom de inte efterfrågas inom den moderna och industrialiserade animalieproduktionen. Inom Kolmårdens djur och naturpark finns den gamla torparladugården med "gamla" raser sida vid sida med en modern ladugård med moderna mjölkraser - detta för att tydligt visa besökarna skillnaderna mellan förr och nu. I den tillhörande mangårdsbyggnaden bedriver man undervisning i den s.k. solskolan för grundskole och gymnasieelever. Naturbruksskolan har huvuddelen av sin praktik förlagd till djurparken, som är förutsättningen för den här utbildningsformen. Elever kommer från hela landet. Den folkbildande funktion som djurparken fyller och som även omfattar den vanlige besökaren skall inte underskattas. En kunnig allmänhet är själva grunden för att vårt demokratiska system skall fungera. Kunskap om djur och natur är livsviktigt också för de kommande miljövårdsbesluten. I Kolmården bedrivs också zoologisk, etologisk och veterinärmedicinsk forskning. Mot denna bakgrund är det uppenbart att parken har en funktion som kan jämställas med biblioteks-, arkiv och museiverksamhet. Kolmårdens djur och naturpark är aktiv och levande kultur i ordets rätta bemärkelse. Björn Kaaling, nämligen om utskottet är berett att titta närmare på Kolmårdens djurpark och den kulturupplevelse som det där handlar om och jämföra den verksamheten med Skansens, eftersom Skansen i dag har ett nationellt statligt stöd. Jag tror att Kolmården fyller en minst lika viktig funktion som Skansen. Det finns också en rad andra aspekter på detta som jag delvis berör i min motion, men just nu är det också aktuellt med ett omfattande internationellt samarbete med EU-finansierade projekt som rör den här verksamheten. Fru talman! När jag ändå har ordet kan jag inte låta bli att kommentera vad Björn Kaaling sade om Arbetets museum. Han hävdade att det har gjorts ständiga propåer från de gamla regeringspartierna att minska anslagen. Jag kanske då ändå får påminna Björn Kaaling om att kristdemokraterna aktivt bidrog till att se till att den här verksamheten fick ett relevant stöd under förra mandatperioden. Vi kommer också fortsättningsvis att verka för detta. - Jag har velat göra detta tillrättaläggande av Björn Kaalings uttalande. När jag ändå är inne på det ämnet vill jag säga att Arbetets museum är oerhört väsentlig som kulturinstitution med hänsyn till de verksamheter som finns där och de som kommer, inte minst satsningen på de mänskliga rättigheterna. Men det handlar faktiskt också litet grand om sysselsättningsaspekter. Det finns ett antal anställda vid Arbetets museum, men det är litet jämfört med verksamheten i Kolmårdens djurpark. I det område där jag bor - Kolmården omfattar mellan 6 000 och 7 000 invånare - är Kolmårdens djurpark den ojämförligt största arbetsplatsen. När vi skall jämföra de nationella stöden till olika kulturinstitutioner är det inte helt ointressant att man tittar närmare också på Kolmårdens djurpark som företeelse.

Fru talman! Jag skall naturligtvis villigt erkänna att Dan Ericsson och kds tidigare har stött en linje som också har varit socialdemokratisk när det gällt att värna om Arbetets museum. Dan Ericsson har ju alla möjligheter att ge uttryck för sin sympati för Arbetets museum genom att ställa upp på utskottets förslag och inte stödja den reservation som finns i betänkandet. När det gäller Kolmården ifrågasätter kulturutskottet naturligtvis inte den viktiga verksamhet som bedrivs vid Kolmårdens djurpark. Vad kulturutskottet har gjort när man har behandlat den här frågan är att fråga sig: Är det rimligt att vi i det här läget ökar på statens engagemang för den typ av aktivitet som Kolmården står för? Vi har då funnit att det faktiskt finns skäl att avvakta Kulturutredningens betänkande. Om man i det här läget skulle ta upp och pröva ett statligt stöd till Kolmårdens djurpark väcks det ju andra frågor i sammanhanget. Finns det inte andra djurparker runt om i landet som i så fall också skulle komma i fråga för ett statligt stöd? Det är alltså, menar kulturutskottet, rimligt att vi avvaktar vad Kulturutredningen har att säga dels om Museiutredningen, dels om denna separata fråga.
Fru talman! Jag tror att Kolmårdens djurpark som sådan står sig rätt väl i jämförelse med övriga liknande verksamheter i vårt land. Med sin omfattande utbildningsverksamhet, med sin etologiska forskning, med sin veterinärmedicinska forskning och med sin satsning på avelsverksamhet är Kolmårdens djurpark, om man nu får använda ett engelskt uttryck, outstanding i förhållande till andra. Det vore därför bra om kulturutskottet kunde besöka parken och själv titta närmare på verksamheten. Jag vet att jordbruksutskottet har undersökt möjligheterna att åka dit - det här berör ju också dess verksamhet - men inte har ansett sig ha tid. Djurparksfrågan handlar visserligen om att bevara djurarter, men det handlar också om kulturverksamhet. Det är möjligt att kulturutskottet, om man fick en möjlighet att komma och titta på verksamheten, skulle se att det finns stora likheter mellan denna verksamhet och Kolmårdens djurpark? Jag tror att man då skulle se att detta är något skevt. Det är bra att Björn Kaaling tar tillbaka sitt påstående om Arbetets museum - det är alldeles utmärkt. Reservationen från mittenpartierna stöder ju regeringslinjen, men jag för min del kommer givetvis att stödja förslag om ytterligare medel till Arbetets museum.
Fru talman! Jag har med stort intresse läst Dan Ericssons motion och har imponerats av den utbildnings och forskningsverksamhet som bedrivs. Jag tror att det bästa är att försöka söka samarbete och statliga medel via de utbildningsanordnare som ni samarbetar med. Den vägen kan man nog få stöd. Jag tror att det är oerhört svårt och komplicerat att söka stöd som djurpark. Jag måste säga att jag inte ser Skansen främst som en djurpark, utan som en nationell samlingsplats där hela Sverige visas upp. Det är fråga om bygdekultur. Samlat på ett ställe visar man turister och skolungdomar en bit av hela Sveriges historia. Jag vet inte exakt hur många stugor det finns på Skansen. Det finns säkert någon här i kammaren som kan det här mycket bättre än jag. Men jag ser alltså inte Skansen främst som en djurpark. Jag tror att vi skall diskutera frågan utifrån andra specialkompetenser. Jag tror att man främst skall se på hur man när det gäller utbildning och forskning kan gå vidare med ett nationellt intresse, med Utbildningssverige, och söka medel.
Fru talman! Vi kommer nog inte längre i debatten här. Jag hoppas ändock att den här utredningen kommer att se över den här frågan seriöst. Jag önskar också att kulturutskottet skall titta på detta seriöst. Ett sätt är att på plats studera vad verksamheten omfattar. Det är riktigt som Ewa Larsson säger att man kan söka samarbete med olika institutioner, och det är precis vad man gör. Man söker också till EU-projekt. Ett av dem tror jag är mycket väsentligt. Det är ett projekt som angriper det omfattande problemet med bifångst av delfiner med olika fiskeredskap. Frågan om delfinerna har varit uppe till debatt. Man har anklagat djurparken bl.a. för att den inte sköter det här på ett bra sätt. Men det är precis tvärtom. Man är mycket långt framme på den här forskningens område. Det är då väsentligt att de som sysslar med den här verksamheten vet vad som händer i Kolmårdens djurpark. Det var bara ett exempel. Fru talman! Jag skall inte förlänga debatten ytterligare. Men jag har en vädjan till utskottet. Efter fyra års motionerande tycker jag att man skall gräva litet djupare för att se om det faktiskt inte finns ganska mycket substans i dessa motioner.

Fru talman! Jag tänker säga några ord om hemslöjden, som också behandlas i det här betänkandet. Slöjden är konkret och handfast och leder till ett påtagligt resultat i en mycket teoretisk värld. I slöjdandet använder man båda hjärnhalvorna. I slöjden förenas handen och tanken. Man får uttrycka sig själv genom det man skapar. Genom slöjdandet får ungdomen en självklar kontakt med inhemska naturmaterial. I dag är detta helt i linje med ungdomars miljömedvetenhet och ekologiska intresse. Genom slöjden får ungdomar också en kulturell identitet - de kan se sambanden bakåt i tiden. På så sätt blir de intresserade av vårt kulturarv. Genom mönster och former i slöjden ser man samband och likheter med andra kulturer. På det sättet kan man bli intresserad av andra kulturyttringar. Jag skall ge några exempel på olika barn och ungdomsprojekt inom hemslöjden. Hemslöjden i vårt land har genom nytänkande vågat möta ungdomarna på deras egen planhalva. Genom att t.ex. knyppeldynor har tagits med till Hultsfredsfestivalen har ungdomar fått möjlighet att knyppla i svart lingarn i takt med rockmusik. Ett annat exempel är slöjdtåget. Det är en vandringsutställning på räls, som för närvarande turnerar i landet. Det ger också inspiration till eget slöjdande och en uppvisning av slöjdens mångfald och obegränsade möjligheter. Slöjdtågets viktigaste målgrupp är och har varit landets högstadieelever och deras lärare. Barnasinnet är en upplevelseutställning kring material som ull, lin och trä. I upplägget av den utställningen ingår en handledarutbildning för lärare, barnomsorgspersonal och kulturarbetare som ett mycket viktigt moment. Meningen är att de här handledarna sedan skall förmedla kunskap om slöjd till skolbarnen och deras lärare. Den här utställningen har visats för För tre år sedan startade ett projekt med en rikskonsulent i hemslöjd för barn och ungdomar. Det projektet har haft en pedagogisk inriktning, och man har provat olika metoder för att sprida hemslöjdskunnandet till barn och ungdom genom lärare, förskolepersonal och hemslöjdskonsulenter. Fru talman! Vi har med tillfredsställelse noterat det faktum att nya målgrupper har kunnat nås genom de gjorda satsningarna på barn och ungdom. Vi tycker att det är angeläget att engagera barn och ungdomar i hemslöjden. Det gäller särskilt nu när ungdomarna själva har gett en sådan respons. Vi tycker därför att det är viktigt att projektet med en rikskonsulent i hemslöjd för barn och ungdom kan förlängas, så att en uppföljning av slöjdtåget och en aktivering av hemslöjdsföreningarnas arbete med barn och ungdom kan fullföljas. Vi föreslår därför i betänkandet att det här skall göras möjligt genom en omfördelning av 750 000 kr inom kulturbudgeten till detta mycket viktiga ändamål. Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! I mitt anförande i anslutning till betänkande KrU15 betonade jag vikten av kultursatsningar. Men det är också viktigt av olika skäl, inte minst psykologiska, att omprioriteringar kan ske och även att kultursektorn är med och visar sin beredvillighet att medverka till att återställa samhällsekonomin till en sund situation. I vår motion Kr285 redovisar vi ett antal förslag både till omprioriteringar och besparingar. Flera av dem ligger i linje med de funderingar som utgjorde bakgrunden till de kulturutredningar som har arbetat under senare år. För att inte föregripa den samlade kulturutredningen som i höst skall lägga fram sitt förslag har vi koncentrerat oss på några områden där vi tidigare har väckt motioner. När det gäller frågan om Skådebanan, som vi också har ett särskilt yttrande om i betänkandet, har en helt enig teaterutredning lagt fram det förslag som vi också har fört fram i motionen. På ett antal punkter i propositionen föreslår regeringen en ökning av anslagen, medan de flesta får finna sig i ett oförändrat belopp. Här har vi i nuläget - jag vill betona nuläget - inte funnit skäl till en positiv särbehandling. Vi föreslår också oförändrat anslag, vilket vi t.ex. redovisar i reservationerna 2 och 3. Kultur är inte en lyx eller någon söndagsvara. Det är vardagsmat eller borde åtminstone vara det. Kultur är viktigt i skolan, i hemmet och i arbetslivet. När vi då föreslår att anslaget till kultur i arbetslivet skall utgå kan det synas motsägelsefullt. Såsom ledamot av Statens kulturråds styrelse sedan fem år kan jag bara konstatera att de flesta av de anslagen inte når ut till de enskilda arbetsplatserna och till dem som bäst skulle behöva det på önskat sätt. De ledamöter i Kulturrådets styrelse som representerar kulturarbetarna har i en skrivelse vid det föregående sammanträdet gjort en skarp markering emot det man kallar ett förtäckt bidrag till fackföreningar. I själva verket görs fördelningen av medlen upp mellan ABF och TBV för LO:s och TCO:s räkning, och vi bara bekräftar i Kulturrådets styrelse. Inga andra får del av det här. Vi anser att detta är en fråga för arbetsmarknadens parter och inte något som bara skall nå en liten del av de fackligt aktiva men betalas av alla. Både fackföreningarna och arbetsgivarna - jag vill betona det - måste skärpa sig på det här området. På en hel del arbetsplatser har man också kommit ganska långt både med arbetsplatsbibliotek, besök av teatergrupper m.m. Detta görs utan bidrag från kultur i arbetslivet. Jag nämnde alldeles nyss att skolan är det allra viktigaste området. Jag vill gärna betona ytterligare att genom skolan når man alla. Där får alla en chans, oavsett social bakgrund, att få del av de kunskaper som behövs för att man både skall kunna ta ställning till kulturutbudet och använda sig av kulturutbudet även för sin egen bildning. Man skulle då kunna komma till rätta med det som Åke Gustavsson tog upp i en föregående debatt, nämligen att män från arbetarklassen inte besöker teatrar och bibliotek i någon större utsträckning. Det är mest kvinnor från tätorter och med högre utbildning som tar del av det kulturutbudet. Själv gick jag i en skola där det satsades väldigt mycket på kultur. Det är kanske därför, genom den utbildning som jag fick på det sättet, som jag som man från arbetarklassen är en av de stora kulturkonsumenterna. Men det kan också hända att jag bara är en av dem som bryter mönstret. Faktum är dock att jag tror att det är viktigare att man satsar på skolan när det gäller kulturen än att man bara försöker nå vissa grupper på arbetsplatserna. Fru talman! Till detta betänkande har vi moderater fogat sju reservationer. Självfallet borde kammaren bifalla dem alla. Men realisten i mig säger att så inte kommer att bli fallet, trots våra övertygande argument. Ledamöterna skall dock få en möjlighet att visa sina insikter. Fru talman! Därför yrkar jag bifall till reservation nr 13.

Fru talman! Centern har i sin partimotion om kulturpolitiken lyft fram behovet av en ökad satsning på barn och ungdomskultur. Vi har gjort det mot bakgrund av en allmän tro på kulturens stora betydelse för ett bra samhälle i vid mening. Kulturen och kulturpolitikens kanske allra viktigaste uppgift är att skapa förutsättningar för gemenskap och höja livskvaliteten. Vi ser kulturområdet centralt som en arena för ett kreativt skapande och för demokratin. Kulturen är en alldeles utmärkt plattform för internationellt utbyte och för möten över nationsgränser och etniska och språkliga gränser. Från många håll betonas i dag nödvändigheten av att satsa på barn och ungdomar. Inte minst har debatten här i eftermiddag visat på det. Det är naturligtvis en mycket angelägen uppgift att erbjuda barn och ungdomar en rikare kulturmiljö och ökade möjligheter till ett eget skapande. Jag vill dessutom påstå att kulturen i dag behövs mer än någonsin som en positiv motvikt till det våldsbeteende och det drogberoende som utbreder sig i samhället, inte minst bland ungdomar, och det behövs som en motvikt till främlingsfientlighet och rasism. Ju tidigare dessa motvikter sätts in desto större är ovedersägligen möjligheten att de får positiva effekter för formandet av ungdomarnas självbild och identitet. Förstahandsansvaret för att fostra barn och ungdomar till starka och positiva individer och till dugliga samhällsmedborgare ligger självfallet hos föräldrar och vårdnadshavare. Det är lika självklart att samhället måste erbjuda en positiv miljö och utnyttja de givna kanaler som finns för att påverka i positiv riktning. Det finns naturligtvis ett flertal medier och kanaler för att man skall kunna föra ut en positiv ungdomskultur. Det finns ungdomsgårdar, föreningsliv och studieförbund. Centern anser dock att skolan, alldeles självklart, och också radio och TV - det vill jag gärna peka på - är de viktigaste kanalerna när det gäller att nå barn och ungdomar på en bred front. Med det uttalade ansvar som skolan har för barns och ungdomars fostran och utbildning är skolan sannolikt den allra viktigaste institutionen i samhället. Det är dessutom en institution som når alla ungdomar i en viktig åldersfas. Skolan har med andra ord en avgörande betydelse i det här sammanhanget. Jag vill gärna peka på det, precis som Lennart Fridén gjorde alldeles nyss i sitt anförande. Därför tycker vi i Centern att skolan måste få särskilda resurser för det här och stimuleras att satsa ännu mer på samarbete med lokala och regionala kulturinstitutioner och med enskilda kulturarbetare och kulturskapare. Många kommuner har för övrigt även aktivt utarbetat speciella kulturplaner eller tagit in kulturansvaret i sina skolplaner. Centerpartiet vill alltså prioritera detta. Vi vill därför också ge resurser för en långsiktig investering i en bra kulturpolitik för barn och ungdomar. Regeringen föreslår i sin budgetproposition att särskilda insatser om 15 miljoner kronor skall riktas till barn och ungdomar. Vi vill styra dessa pengar, så att de används i skolorna just för detta ändamål. Vi vill dessutom öka denna summa med 5 miljoner kronor, så att det blir 20 miljoner kronor. Den ökningen finansierar vi inom Kulturdepartementets ram genom att minska anslaget för kultur i arbetslivet med motsvarande belopp. Vi menar inom Centerpartiet att barn och ungdomar är en angelägnare målgrupp än vuxna ute i arbetslivet. Fru talman! Avslutningsvis och mot bakgrund av det anförda yrkar jag bifall till Centerns reservation nr 6, mom. 11. Således yrkar jag avslag på utskottets hemställan vad gäller det momentet. Jag står givetvis även bakom Centerns övriga reservationer till detta betänkande, men för att spara tid i kammaren avstår jag från yrkanden avseende dem. Tack så mycket!
har Folkpartiet i flera reservationer markerat andra åsikter än utskottets majoritet. I så gott som samtliga fall vill vi ha en ökning av anslagen i förhållande till majoritetens förslag. Det är här vi använder de pengar som vi vill spara på andra ställen. Det känns litet konstigt att i ett betänkande plädera för besparingar och på det viset ge intryck av att man är njugg mot kulturen när man samtidigt vet att man använder de pengarna i nästa betänkande. I dag har vi den här debattordningen med olika betänkanden. Då får det bli på det sättet. Folkpartiet tycker, enligt reservation 4, att Marionetteatern här i Stockholm bör få 1 050 000 kr mer än vad regeringen föreslår. Marionetteatern är en unik teater som med relativt små medel och med stor framgång har knutit nya grupper till teaterverksamhet. I reservation 5 föreslår Folkpartiet att statens bidrag till internationellt kulturutbyte skall öka. För ett relativt litet kulturområde, som det svenska, är kontakten med publik i andra länder viktig. Därför vill vi att Stiftelsen Svenska institutet skall få 7,5 miljoner kronor mer än vad regeringen föreslår. Sammanlagt innebär det 10 608 000 kr till att öka utbytet med andra länders kulturer. I reservation 7 har vi föreslagit att anslagsposten särskilda insatser för barn och ungdomar skall ökas med 7,5 miljoner kronor till 22,5 miljoner kronor. Det stämmer ganska bra med vad vår värderade ordförande i utskottet, Åke Gustavsson, sade för en stund sedan, nämligen att det var viktigt att satsa på ungdomsverksamhet. Det är roligt för mig att inför ordföranden kunna påpeka att just Folkpartiet stöder hans uppfattning i det avseendet mer än hans egen regering. Vi tycker att Statens kulturråd skall fördela dessa pengar och inte regeringen; i det fallet är vi nog inte överens med Åke Gustavsson. I reservation nr 15 tar vi upp förslaget om kultur i arbetslivet, som Lennart Fridén förut kritiserade. Jag tycker faktiskt att det är ett välkommet anslag. Det har gjorts goda insatser för att stärka kulturverksamheten på arbetsplatser. Men det är litet illa att man har begränsat det enbart till arbetsplatserna. Därför har vi föreslagit att man också skall kunna få ge medel ur dessa belopp till det som jag kallar kultur i boendemiljön. För 15-17 år sedan hade man inom folkbildningen i Sverige en framgångsrik verksamhet med en kombination av medel till kultur i arbetslivet och kultur i boendemiljön. Om man vill nå människor som har problem med att ta del av kulturverksamhet är det nog lika vanligt att de finns i boendemiljöer som att de finns på arbetsplatser. Vi tycker också att Folkbildningsrådet, och inte regeringen, skall fördela dessa pengar. I reservation 16 föreslår vi att 2 250 000 kr skall anslås för ett Östersjöns konstcentrum i Visby. Nyligen inrättade man i Visby Östersjöns författar och översättarcentrum. Det har blivit mycket framgångsrikt. Vi tycker att det vore bra att kunna fullborda centrumbildningen i Visby på det här sättet och knyta verksamhet dit som har med länderna runt Östersjön att göra. Värderade talman! Jag står bakom förslagen i alla de reservationer som vi har fogat till detta betänkande, men för att underlätta kammarens arbete har jag inte yrkat bifall till en enda av dem.

Fru talman! I detta betänkande har vi gjort en hel del omfördelningar och prioriteringar. Bl.a. har vi fört över pengar till KrU18 för att där öka anslaget till Arbetets museum och anslaget till hemslöjden. Vänsterpartiet ställer sig bakom dessa prioriteringar. Även anslaget till Folkrörelsernas konstfrämjande har utökats, vilket vi också ställer oss bakom. En del nysatsningar och nytänkande på Arbetets museum har gjort att vi vill prioritera denna verksamhet. Man arbetar bl.a. med utbildning av lärare och pedagoger som arbetar med barn i skolan. Det här är ett nytänkande som vi vill stödja, och det är ett arbetssätt som sprider ringar på vattnet och som med sin form kan nå ut till väldigt många fler. Jag är glad över det, men min lycka är inte fullkomlig, eftersom utskottet inte har beviljat anslag till Barnkulturcentrum i Eskilstuna som faktiskt har en liknande verksamhet. Barnkulturcentrum arbetar med övergången mellan skola och förskola, med utveckling av läromedel och musik, enligt den nya läroplanen, med språkets utveckling i förskoleåldern, med bild som redskap, med begreppsbildning osv. Detta gör man delvis ihop med barn. Men tanken med ett statligt ansvar är att utveckla verksamheten när det gäller fortbildning av personal. Man vill bredda den här verksamheten utanför kommungränsen för att på så sätt sprida den vidare ut över landet. Det moderna samhället med stora omflyttningar och splittrade arbetsförhållanden samt de senaste årens arbetslöshet och pressade ekonomi har först och främst belastat våra barn. Många barn känner oro och ängslan och har svårt att engagera sig i undervisningen. Barnen har svårt att samspela med varandra och kan inte koncentrera sig. Därför måste vi arbeta med metoder som stärker barnens självförtroende, tar vara på barnens erfarenheter och gör dem delaktiga i beslut och tar vara på deras kreativitet. På detta sätt arbetar man i Eskilstuna. Den kompetensen finns där. Vad är det som gör att vi kan utvecklas, växa och förstå? Vad kan kulturen hjälpa till med, så att vi kan bli hela människor? Som Agneta Ringman sade tidigare har hjärnan två halvor. Den vänstra står för logiken, minnet, förmågan att förklara med ord, organisationen och analysen. Den högra står för språk, musik och form, rörelse, färger, förmåga till inlevelse och empati. Vi människor är olika. Vi har olika hjärnhalvedominans. Som en följd av detta måste vi också ha olika inlärningsmetoder. Dessa inlärningsmetoder kan genom fortbildning spridas som ringar på vattnet genom att vi bl.a. satsar på en utbildning vid Barnkulturcentrum i Eskilstuna. Jag yrkar därför bifall till reservation 12. Givetvis ställer jag mig också bakom reservationerna 10, 17, 24 och 25. Men för att korta voteringstiden yrkar jag inte bifall till dem nu. Jag vill ställa frågan: Vad betyder kulturen för dig, för dig och för dig? Kultur är för mig odling, odling av själen. För att kunna bli en hel människa måste vi förstå sammanhangen. Vi måste förstå vår historia. Det gör vi bl.a. genom att värna vårt kulturarv i form av bl.a. byggnader, musik, sång, lek, dikter och hur vi bygger våra relationer. Vi måste helt enkelt fylla vår själ med goda ting. Jag har rätt mycket tid kvar av den taletid som jag tänkt ta i anspråk här i kammaren. Därför tänkte jag läsa några rader ur en bok som heter Själens Fågel av Djupt djupt inom oss finns själen Ingen har någonsin sett den. Men alla vet att den finns. Inte bara att den finns, alla anar också vad som finns inne i den. Inne i själen mitt inne, står en fågel på ett ben, en fågel som heter Den känner allt som vi känner När någon gör oss illa, flaxar Själens Fågel hit och dit i vår kropp och har så ont så ont. När någon tycker riktigt mycket om oss, dansar Själens Fågel med små glada hopp fram och tillbaka fram och tillbaka. När någon ropar på oss, hör Själens Fågel noga efter vad det är för sorts rop. När det är någon som är arg på en, kryper Själens Fågel ihop och är tyst och ledsen. När det är någon som kramar om oss då blir Själens Fågel som finns där djupt inom oss större och större, tills den fyller nästan hela oss. Så bra mår Själens Fågel då. Djupt inom oss finns själen. Ingen har någonsin sett den. Men alla vet att den finns. Och det har aldrig, aldrig fötts någon människa som inte haft en själ. För själen kommer in i oss just när vi föds och går aldrig ifrån oss, aldrig så länge vi lever. Den är som luften man andas från det man föds tills man dör. Du vill säkert också veta vad Själens Fågel är gjord av. Den är gjord av lådor. De kan inte dras ut så där utan vidare, för alla lådor är låsta med en speciell nyckel som bara går till just den lådan! Och Själens Fågel är den enda som kan öppna sina lådor. Helt enkelt med foten. Själens Fågel står på ena benet, och med andra benets fot vrider den om nyckeln till lådan den vill öppna drar i handtaget, och allt i lådan kommer fram. Och eftersom alla våra känslor har var sin egen låda, så har Själens Fågel väldigt många lådor. En låda med glädje, en låda med sorg, en låda med avundsjuka, en låda med hopp, en låda med besvikelse, en låda med förtvivlan, en låda med tålamod, en låda med otålighet. Det finns också en låda med hat, en låda med ilska, en låda med kel, en låda för "jag-orkar-inte", en låda med "vad-ska-jag göra?" och en låda med de allra hemligaste hemligheterna. Det finns fler lådor ändå. Du kan fortsätta själv med hur många lådor du vill. Fru talman! Det som är viktigt är vad vi fyller dessa lådor med. Livet blir det lådorna är fyllda med.
Får jag rikta ett särskilt tack till talaren för att också vi som sitter bundna här i dag får Dagens dikt.

Fru talman! Jag slappnade av så dant till diktläsningen att jag glömde att sitta beredd. För mig är kultur ett område där människan kan ta fram sina bästa mänskliga sidor. Charlotta har hjälpt mig i dag att må litet bättre och kunna ta fram litet bättre av mig själv. Tack! Jag vill först yrka bifall till reservationen 11, som handlar om särskilda insatser för barn och ungdom. Det gör jag utifrån att vi i Miljöpartiet vill styra upp de särskilda medel som regeringen har avsatt för barn och ungdom. Vi vill avsätta 5 miljoner till fria teater och dansgrupper som spelar särskilt för barn och ungdomar. Vi vill styra 5 miljoner till grupper som samarbetar med barn i gemensamma kulturprojekt, där barnen och ungdomarna är delaktiga både som producenter och som konsumenter. Sedan vill jag också yrka bifall till reservation 25. Det är ett uttalande om en samisk nationalteater. Vi tycker att det är angeläget att planerna på en samisk nationalteater nu äntligen kan förverkligas. Med tanke på att planer nu har utarbetats och att Kulturrådet anser att uppbyggnaden av en samisk teater bör kunna påbörjas under budgetåret 1995/96 anser Miljöpartiet att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med ett förslag om hur medelsanvisningen för ändamålet kan ske.

Fru talman! Detta betänkande heter Allmän kulturverksamhet. Det är en mycket varierad verksamhet som där behandlas. Jag skulle kunna kalla det någonting av kulturens diversehandel. Omfattningen är faktiskt ganska stor. Det rör sig om ungefär 250-300 miljoner till kulturen inom detta område. Det är pengar som går till myndigheter och institutioner, lokalhållare, internationellt samarbete, folkrörelser och eftersatta grupper, m.m. Jag vill här gärna peka på några punkter. De innebär offensiva satsningar som främst går ut på en ökad delaktighet. Det gäller först det nya anslaget på 15 miljoner till satsningar för barn och ungdomar. Det finns motioner som innebär ökade belopp på just detta område. Det låter gärna som att regeringen och Socialdemokraterna skulle vara njugga på området, men det är det alls inte fråga om. Det är en kraftig offensiv satsning. Den andra punkten är kultur i arbetslivet, där vi ökar anslaget ganska ordentligt. Jag vill gärna i detta sammanhang rikta mig till Lennart Fridén. Han påpekar att han inte anser att dessa pengar alltid kommer till rätt adress. Jag menar att medicinen inte är att dra in pengarna, utan det är faktiskt att se till att de når rätt adress. Många av de anslag som behandlas i detta betänkande syftar till att nå fler människor. Många har tidigare i debatten varit inne på det, och det är värt att styrka under ytterligare. Det är särskilt viktigt i en tid som nu med svåra samhällsproblem. Ett annan kännetecknande egenskap hos dessa pengar är att en mycket stor del av dem går till utvecklingsverksamhet. Det är en mycket väsentlig uppgift. Det är fråga om att pröva nya vägar för att nå nya grupper med kulturen. Det är också frågan om att stödja nyskapande på olika sätt. Jag menar därför att det är väsentligt att hålla uppe nivån på den här typen av anslag. Det blir lätt så inom kulturområdet, liksom inom andra områden, att pengar lätt binds upp i fasta kostnader, investeringar och personal, medan det blir väldigt knappt om rörliga medel av olika slag. Många av dessa anslag är sådana rörliga medel som kan användas till nyskapande inom områden som för dagen är väsentliga. De statliga pengar som satsas på kulturen på detta sätt genererar både regionala och lokala insatser som är betydande. Landsting, kommuner, folkrörelser, institutioner och alla de kreativa människor som finns i olika projekt bidrar på olika sätt med resurser som gör att dessa pengar blir större. Om vi skulle räkna alla de människor som på ett eller annat sätt blir delaktiga i alla kulturaktiviteter som dessa medel ger upphov till skulle vi komma upp till en väldigt hög siffra. Fru talman! Det går naturligtvis att ha väldigt olika meningar om hur dessa pengar skall användas. Det finns också 25 reservationer till detta betänkande. Med undantag för Moderaterna, som föreslår anslagsminskningar av ganska betydande mått, är det ändå fråga om detaljförändringar. Jag tar det som uttryck för en ganska stor samsyn om att dessa pengar är väsentliga och likaså de ändamål de skall gå till. Det kan naturligtvis vara väl motiverat, och med större resurser skulle sannolikt flera av dessa motionskrav kunna tillgodoses. Jag vill emellertid gör några radanmärkningar till dessa reservationer. Anslaget till barn och ungdom är , som jag sade, ett nytt anslag. Jag anser att det inte är särskilt förståndigt att i inledningsfasen med ett nytt anslag låsa upp till vilka ändamål de pengarna skall användas. Det finns förslag från flera olika partier till hur dessa pengar skall destineras. Det kan faktiskt finnas ändamål som är synnerligen angelägna att ge pengar till ur detta anslag men som i dag inte av någon anledning har uppmärksammats i motioner. Om då en stor del av pengarna är upplåsta till skolan eller till annat kan det innebära att angelägna ändamål inte får de anslag som de skulle behöva. Jag är övertygad om att både kultur i skolan och andra ändamål som här har tagits upp i debatten kommer att få rännilar ur dessa pengar, kanske inte bara rännilar utan ganska stora bäckar och flöden. Men jag tycker inte det är rimligt att Sveriges riksdag skall låsa upp detta. Det finns myndigheter, organisationer och andra som kan göra ansökningar och där pengarna fördelas efter det att det finns ett ordentligt underlag. Om jag i dag skulle ha uppgiften att fördela 15 miljoner till särskilda insatser för barn och ungdom har jag inte den kunskapen och detaljkännedom att jag skulle kunna göra det på ett rättvist och bra sätt, utan det är förnuftigt att vänta med det. I anslutning till detta vill jag vända mig till Charlotta Bjälkebring. Hon säger att lyckan för hennes del inte är fullständig. Tack och lov för det! Jag tror att ett fullständigt lyckotillstånd kunde bli litet enformigt i längden.Det är nog bra att ha någonting att vänta på och arbeta för. Jag är ganska övertygad om att Barnkulturcentrum i Eskilstuna är en institution som kan komma att få del av de här pengarna för barn och ungdom liksom även av andra former av utvecklingspengar som finns inom detta anslag. Jag är alltså säker på att det finns en liten låda för själen även i Eskilstuna genom vilken man kan få del av detta anslag. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet och avslag på reservationerna.

Fru talman! Om det är förnuftigt eller inte att låsa ett nytt anslag kan vi ju ha delade meningar om. Jag tycker att det är väldigt förnuftigt att styra. Jag vill som politiker vara med om att påverka vad dessa nya anslagsmedel skall användas till. Vi vill låsa två tredjedelar av anslaget till de fria teatergrupperna och dansgrupperna. Deras verksamhet har i mycket varit inriktad just på barn och ungdom, och vi tycker att de skall få möjlighet att utveckla detta arbete. Vi tycker att de i dag arbetar fantastiskt bra. Det är sedan en tredjedel kvar, som vi inte har styrt upp, och därvidlag finns det möjligheter till nya innovativa förslag. Men att snuttifiera hela anslaget tycker vi är mycket olyckligt. Att 15 miljoner skulle gå ut till olika individuella sökande tycker vi inte skulle ge varaktiga resultat. Vi har i dag grupper som med stor fördel arbetar för barn och ungdom, och vi tycker att de skall kunna få utveckla den verksamheten.
Fru talman! Det som jag sade om att inte låsa detta anslag förhindrar inte på något sätt att anslag så småningen kan utgå till alla de ändamål som Ewa Larsson talar om. Jag menar att två tredjedelar av de 15 miljonerna är en mycket stor andel. Ett nytt anslag skall då komma till och tas i anspråk, och det vore verkligen inte förnuftigt av riksdagen att i detalj besluta om hur två tredjedelar av det skall användas. Jag har fullt förtroende för att departementet kan fatta bättre beslut än vad vi kan göra, och det kommer att göra det efter att ha fått in ansökningar och efter att ha tagit del av vilka ändamål som är väsentliga för organ av olika slag som arbetar med barn och ungdom. Däremot tror jag att det kan vara förnuftigt av oss att så småningom följa upp hur medlen har använts. Jag skulle inte bli det minsta förvånad, om det då visar sig att en stor del av pengarna har använts just så som Ewa Larsson önskar.
Fru talman! Jag vill förtydliga att det bara är 5 miljoner som vi vill specialdestinera till de fria teatergrupperna. Det råkar också motsvara den summa som de behöver för att kunna utveckla denna verksamhet. Vi tror att deras beräkningar beträffande det nya anslaget är korrekta och stödjer dem. Vi vill rikta de andra 5 miljonerna till verksamhet där barn och ungdomar själva är med som producenter. Vi vill politiskt markera att vi tycker att det är viktigt att man inte bara konsumerar utan också själv producerar. Jag hoppas att det blir just på detta sätt som medlen kommer att fördelas, men osvuret är bäst, och vi gör därför en markering med vår lilla uppskrivning.
Fru talman! Det är i och för sig riktigt att det är 5 miljoner som Miljöpartiet vill låsa för det här ändamålet, men det finns dessutom ett parti som vill låsa 5 andra miljoner för arbete med kultur i skolan. Om vi följer dessa förslag skulle alltså två tredjedelar av pengarna vara låsta. Det är vidare bara att notera att vi har olika syn på hur strikt riksdagen i detalj skall styra vad varenda krona skall användas till. Vi kan nog leva med den oenigheten, och vi har anledning att återkomma till diskussioner av detta slag.

Fru talman! Under 80-talet införde den dåvarande socialdemokratiska regeringen ett anslag om - också då - 15 miljoner kronor till kultur i skolan, något som så småningom visade sig få en mycket stor betydelse för kulturaktiviteter bland barn i skolan. Om vi nu skulle fastna för att destinera 5 miljoner till skolan, är detta ett bindande beslut. Jag skulle inte för ett ögonblick vara förvånad om det blir så, när detta slutligen skall beslutas, att den del av medelsbeloppet som visar sig gå till kulturverksamhet i skolan blir större än 5 miljoner. Om vi då har låst oss vid beloppet 5 miljoner, är det inte alls bra. Det är möjligt att 7, 8, eller 10 miljoner kommer att gå via skolan, och jag menar därför att denna låsning inte är förnuftig.

Fru talman! Jag vill upprepa för Charlotta L Bjälkebring att detta ändamål såvitt jag förstår är sådant att det kan finns rimliga och goda skäl för både Kulturrådet och andra som fördelar pengar att stödja Barnkulturcentrum i Eskilstuna. Naturligtvis är det ett dilemma när vi har att behandla en mängd olika anslag. Vi har gjort justeringar i förhållande till regeringens förslag på ett antal punkter som är behjärtansvärda, men vi har inte tyckt att vi kunnat tillmötesgå det här kravet. Det är i och för sig beklagligt, eftersom jag inte tror att någon i denna församling skulle se det annat än som värdefullt att kunna ge de här pengarna. Men kan vi inte trösta oss dels med att det finns en möjlighet att det ändå kommer pengar till detta på olika vägar, dels med tanken att livet inte tar slut i och med utgången av detta budgetår?

Värderade talman! Jag har i en motion försökt stimulera utskottet till en satsning om 5 miljoner kronor på något som egentligen inte hör till den kulturmiljövård som vi nu talar om, nämligen en ny forskarsal vid emigrantinstitutet i Växjö. Jag tycker att de insatser som man där har gjort är så goda även ur kulturmiljövårdssynpunkt att institutet borde stödjas. Satsningarna där har ökat, och i samarbete med Högskolan i Växjö skall man nu också forska om immigration, alltså om människor som har flyttat till Sverige. Motståndet i utskottet var så totalt att jag inte brytt mig om att reservera mig i ärendet, men jag vill ändå till protokollet markera att jag egentligen tycker att man gott kunde ha satsat de här pengarna. Det skulle ha gynnat sysselsättningen och skulle ha haft stor betydelse för den framgångsrika verksamhet som bedrivs vid emigrantinstitutet i Växjö. Värderade talman! En viktig del av kulturpolitiken är att skapa förståelse för och vårda vårt gemensamma kulturarv. Under förra regeringsperioden, med Birgit Friggebo som kulturminister, gjorde man betydande satsningar för att bevara kulturmiljöer. Det har vi hänvisat till i betänkandet. Av det skälet har det förslag till ökning av insatserna som Folkpartiet har kommit med inte vunnit gehör hos utskottets majoritet. Trots det föreslår Folkpartiet i reservationen en ökning med 30 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Man kan undra varför man föreslår ökningar på några miljoner hit och dit när det från början finns ett ganska gott anslag. När regeringens proposition kommer och de olika partierna börjar studera den redovisas olika ambitionsnivåer. I detta fall tyckte vi i Folkpartiet att det fanns goda skäl att förstärka insatserna på kulturmiljövårdens område ytterligare. Det här är en viktig del av Folkpartiets kulturpolitik. Jag ville med detta inlägg i debatten markera det.